Herr talman! Först vill jag tacka skolministern för hans svar på min fråga. Den är ställd därför att statsministern i ett TV-program där han utfrågades av ungdomar sade följande: Relativa betyg fungerar inte i praktiken. Man försöker nu föra in litet mer målrelaterade och kursrelaterade betyg. Det är trots allt ett ganska entydigt besked från statsministern om att det nuvarande relativa betygssystemet inte fungerar och att det finns planer på att slå in på vägen mot ett annat system. De modifieringar som har gjorts av det nuvarande betygssystemet innebär knappast att man därmed har övergett det relativa betygssystemet. Och detta understryks, herr talman, mycket noga av skolministern i hans svar. Han säger där: ”Medelbetyget för samtliga elever skall vara tre. Övriga betyg skall ges med hänsyn till elevernas prestationer. Någon given proportion för de olika betygsgraderna finns således inte längre. Normalt skall dock antalet fyror och tvåor i en klass vara fler än antalet femmor resp. ettor.” Med andra ord: Någon given proportion skall det inte finnas, men däremot ger skolministern oss en given normal proportion. Grunden till att regeringen har svårt att föra en betygsdebatt är att man inte delar den uppfattning som finns bland Sveriges elever, lärare och föräldrar, som vill ha betyg men anser att det nuvarande betygssystemet fungerar dåligt. Om regeringsmedlemmarna inte har denna syn skall de antingen säga det — oavsett om de framträder i TV och oavsett om de talar med ungdomsväljare — eller också ändra sig. Skolministern säger i slutet av sitt svar att han välkomnar en ytterligare diskussion. Med tanke på att Sveriges elever vill ha betyg och är missnöjda med det nuvarande betygssystemet skulle jag vilja fråga: Vilket är skolministerns bidrag till denna diskussion? Är skolministern beredd att starta ett arbete på ett nytt betygssystem, som tar fasta på vilka krav som ställs på eleverna, i stället för att vara ett relativt betygssystem? Efter att ha tagit del av skolministerns svar har vi, herr talman, även hans ord på att dagens relativa betygssystem är ett relativt betygssystem. Med tanke på att statsministern har deklarerat att sådana betygssystem fungerar dåligt i praktiken skulle jag vilja veta: Vad gäller?

Herr talman! Jag tillhör dem som har haft möjlighet att vid många tillfällen, och med olika parter, föra en ganska ingående diskussion och ha långa samtal om betyg och betygsfrågor. Det är inte på det sättet att regeringen inte har redovisat sin syn på betygen. Däremot har vi sagt att det finns anledning att föra betygsdebatten mycket nyanserat. Jag har i de anföranden som jag har hållit och i de samtal som jag har fört understrukit att betygen tjänstgör som urvalsinstrument för högre studier. Jag har också kunnat peka på att vi med ett betygssystem som har denna uppgift gärna får en inriktning av undervisningen mot sådant som låter sig betygsättas. Det kan även leda till betygskrav för vissa linjer och utbildningar som är helt orimliga. Av dessa skäl har jag i de debatter och de samtal som jag har fört välkomnat en diskussion. Jag tror att det är nödvändigt att vi tar ganska lång tid på oss. Det gäller inte att hitta på det knepigaste förslaget och sedan lansera det för att det skall kunna genomföras nästa höst. Det är viktigt att vi får tillfälle att under en period av ett par tre år föra en ingående diskussion, bland elever, föräldrar, lärare och annat skolfolk — och naturligtvis också i de politiska grupperingar som återfinns i riksdagen. Man bör kunna diskutera dessa frågor utan att på förhand inta en position som man tycker är den bästa. En öppen diskussion om ett lämpligt urvalssystem för högre studier är vad vi behöver.

Herr talman! Jag konstaterar att skolministern har talat med många parter om betygen. Jag hoppas att han då har kommit underfund med att det finns ett överväldigande stöd för att man skall ha betyg i den svenska skolan och för att betygssystemet skall vara ett annat än dagens relativa system. Herr talman! Skolministern efterlyser en nyanserad betygsdebatt där det är viktigt att ta fasta på vilken funktion betygen skall fylla. Skolministern pekade på en av funktionerna, nämligen att betygen skall fungera som ett urvalsinstrument. Det är enligt vad regeringen numera säger betygens enda funktion. Men borde det inte finnas anledning för skolministern att fundera över varför det är så att den överväldigande delen av Sveriges elever vill ha betyg i skolan, om inte detta beror på att eleverna upplever att betygen fyller några ytterligare funktioner än dem som skolministern nämnde? Betygen innebär att de får en klar anvisning om vilka krav som ställs på dem, att de får ett fotfäste i vetskapen om hur mycket de kan och en känsla av att de kan påverka sina kunskaper genom eget arbete. Betygen innebär här en stimulans samtidigt som de kan användas som en kontroll av det egna arbetet. Betygen är alltså något mer än bara ett urvalsinstrument. Skulle skolministern vilja medge att betygen betyder någonting annat för eleverna än vad de gör för skolministern och regeringen? Herr talman! Skolministern sade också att vi skall ta lång tid på oss för den här diskussionen. Vi moderater har redan tagit lång tid på oss för den. Vi har drivit frågan i 20 år. Under hela denna tid har socialdemokraterna envetet och konsekvent motarbetat betygen. Innebär skolministerns uttalande helt nyligen att vi nu skall föra en diskussion om vilken typ av betyg vi skall ha och hur vi skall utveckla betygssystemet? Innebär det att socialdemokraterna håller på att överge sin position i vad gäller betygen?

Herr talman! Det är inte jag eller det socialdemokratiska partiet som har sagt hur betygssystemet skall vara. Det är riksdagen som ganska nyligen och med bred majoritet har fattat beslut om det. När det gäller synen på betygen tycker jag det finns anledning att understryka att det nuvarande betygssystemet — sannolikt av ett flertal — anses ha brister, men att det inte finns samma enighet om vad man skall ha i stället. En företagsledare som emellanåt åtnjuter visst anseende för kompetens, nämligen Jan Carlzon, sade följande i en intervju: Betygen mäter fel saker. De mäter ju inte ens en persons intellektuella förmåga, utan bara en människas prestation i ett visst ämne under en bestämd tid.

Herr talman! Skolministern återkommer ideligen till att han är öppen för en diskussion och att han gärna vill fortsätta den. Det är ypperligt. Det vore bra om han någon gång vore beredd att starta den diskussionen. Annars kan det dröja väldigt länge. Att inte se till att vi får ett nytt betygssystem är dålig skolpolitik. Att lova Sveriges elever att införa ett nytt betygssystem utan att verkligen göra det är dessutom dålig politik över huvud taget.
Herr talman! Jag skall försöka föra den diskussionen också med Gunnar Hökmark, även om det har sina besvärligheter, eftersom han föredrar att utfärda proklamationer och ställa frågor om andras positioner i stället för att någon gång föra ett samtal där också han öppnar och försöker ta emot synpunkter.
Herr talman! Vi skall inte fortsätta denna replikväxling alltför länge. Allt vad jag har begärt i min fråga är att få veta om regeringen är beredd att lägga fram förslag om ett nytt betygssystem. Det besked jag fick i svaret är att skolministern är öppen för en sådan diskussion. Därefter frågade jag: Vilket är skolministerns bidrag till denna diskussion? Därav har intet blivit.

Herr talman! Per Unckel har frågat mig om jag avser att föreslå regeringen att bevilja Danderyd, Sollentuna och Vellinge kommuner dispens från skolförordningens bestämmelse att betyg inte får ges före årskurs 8. Nu gällande regler om betygsättning i grundskolan innebär att betyg endast skall ges i årskurserna 8 och 9. Dessa regler baseras på det beslut i frågan som riksdagen fattade våren 1979 i samband med beslutet om ny läroplan för grundskolan, Lgr 80, . Riksdagen har efter detta beslut vid flera tillfällen haft att ta ställning till motionsledes framförda förslag om ändringar i betygssystemet innebärande bl.a. utökad betygsgivning. Förslagen har avvisats av riksdagen, som bl.a. har hänvisat till att beslutet år 1979 om betygen i grundskolan togs med bred majoritet. Regeringen har mot denna bakgrund den 20 december 1984 avslagit ansökningar från skolstyrelserna i Danderyd, Sollentuna och Vellinge kommuner om försöksverksamhet med utökad betygsgivning i grundskolan.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Göransson för svaret på min fråga. Detta det första bidraget från Bengt Göransson i den öppna diskussionen om betygens framtid manar inte direkt till efterföljd om det är på detta vis som dialogen mellan oss i oppositionen och socialdemokraterna skall föras. Våra förslag bemöts med ett nej från regeringen. Bakgrunden till min fråga är att tre kommuner har velat ta regeringen på allvar när den proklamerat att den är intresserad av lokal försöksverksamhet inom skolområdet. I Vellinge, Danderyd och Sollentuna har man frågat elever och föräldrar vad de tyckte var angeläget att pröva. Eleverna och föräldrarna sade: Vi vill pröva att ge betyg tidigare. Regeringens svar blev nej när det gäller detta önskemål. Detta, herr talman, tycker jag är uttryck för nonchalans från regeringens sida på två plan. För det första är det fråga om nonchalans gentemot kommunerna. Det är desto mera anmärkningsvärt eftersom socialdemokraterna uttryckligen säger sig vilja stimulera kommunerna att ta egna initiativ på det här området. Min slutsats är att det uppenbarligen inte är lönt att ta initiativ till lokal försöksoch utvecklingsverksamhet om det inte rör av socialdemokratin gillade åsikter. Min fråga till Bengt Göransson är: Vad är det man skall begära att få pröva för att ha en chans att få tillstånd av regeringen? Herr talman! För det andra är det fråga om nonchalans på ett annat plan — och värre — nämligen gentemot eleverna. I Sollentuna kommun har skolstyrelsen gått ut och frågat eleverna vad de tyckte om betygsgivning som börjar så sent som i årskurs 8. Man ställde följande fråga till eleverna i årskurs 6: Vill du få betyg tidigare, och inte enbart i årskurserna 8 och 9? 85 26 av elverna sade: Ja, det vill vi. Man frågade också barnens föräldrar om samma sak. Återigen blev det 85 Z6 som sade: Vi vill ha betyg tidigare. Vidare har man frågat eleverna i årskurs 9, som alltså redan drabbats av den sena betygsgivningen, vad de tyckte. 82 90 av eleverna sade: Vi skulle ha varit hjälpta av att få betyg före årskurs 8. Mot den här bakgrunden frågar jag statsrådet: Med vilken moralisk rätt anser sig regeringen kunna vägra elever som behöver betyg som stimulans och upplysning att verkligen få betyg när de begär att få sådana? Med vilken rätt säger regeringen: Ni har fel, ni förstår inte ert eget bästa? Vore det inte mera konsekvent av regeringen —- om man nu menar någonting med talet om att man är öppen för en diskussion om betygssystemets framtid — att säga att vi ifrån regeringens sida visserligen inte tror på det här, men vill ni pröva skall ni verkligen få göra det? Herr talman! Mitt intryck kvarstår även efter det att jag fått Bengt Göranssons svar på min fråga och efter det att jag lyssnat på statsrådets debatt med Gunnar Hökmark: regeringen vill inte ha några betyg över huvud taget. Där går skiljelinjen mellan er och oss.

Herr talman! Jag vill ta upp två saker. Det första är att regeringen stöder sig på riksdagens uppfattning och riksdagens beslut när den hävdar det betygssystem som faktiskt tillämpas nu. Regeringen har i det sammanhanget understrukit att det är viktigt att eleverna i landet har ett gemensamt betygssystem. Det är viktigt att ett antal årskullar som kommer ut ur skolan har en gemensam erfarenhet i form av betygssystemet. Man kan inte ha alltför många olika system. Det andra är att jag vill påminna om att regeringsbeslutet i höstas naturligtvis inte är ett debattinlägg utan innebär en tillämpning av vad som faktiskt gäller. Jag har i föregående debatt med Gunnar Hökmark upprepat att jag välkomnar en diskussion om betygsättningen. Det gör jag — jag tror det är viktigt att den diskussionen förs. Den kan emellertid knappast föras i form av enminutersinlägg från riksdagens talarstol. Jag tror det är viktigt att den förs på föräldramöten, i elevråd, i politiska föreningar och andra organisationer, i lärarförsamlingar och på skolmöten av olika slag. Den diskussionen är vi beredda att delta i, med all öppenhet. Sedan vill jag för regeringens del därutöver påpeka att det centrala i skolan faktiskt inte är att sätta betyg. Det centrala är att lära eleverna någonting. Av det skälet har jag i årets budgetproposition mycket starkt understrukit att skolan skall kontrollera att eleverna faktiskt lär sig något.

Herr talman! Jag vill kommentera de båda kommentarer som Bengt Göransson gav i anledning av mitt svar. Hans första kommentar — att alltför många inte får ha alltför olikartad bakgrund i betygshänseende sett över landet i dess helhet — förstår jag inte, mot bakgrund av att min egen och tre andra kommuner önskar att några få åtminstone skall få ha en något annorlunda bakgrund. Vårt lands bekymmer i dag är förvisso inte att mångfalden i betygshänseende är för stor. Problemet är att vi har avvecklat möjligheten att se om andra betygsättningsmetoder skulle ha någonting att ge jämfört med det system som vi har f.n. Min andra kommentar gäller Bengt Göranssons kommentar till debatten om ett nytt betygssystem. Om man är intresserad av att föra en öppen dialog om betygssystemet, hur kan man förena den ståndpunkten med att säga att inga kommuner får visa upp erfarenheter av någonting annat än det vi f.n. har? Hur kan Bengt Göransson begära att bli trodd på sina ord om att han vill ha en öppen dialog om betygen, när han samtidigt, så fort någon antyder att vederbörande vill ha mer betyg än man f.n. får, visar kalla handen? Det är den typen av faktiska gärningar, bredvid Bengt Göranssons ord, som får oss att tro att den socialdemokratiska partikongressens beslut nog alltjämt gäller, dvs. att socialdemokraterna eftersträvar en betygslös skola. Min tredje kommentar är ett upprepande av mina två ursprungliga frågor: Vad får man pröva i skolan för att regeringen skall säga ja? Vad säger Bengt Göransson till de 8526 av eleverna i Sollentuna som begär betyg före årskurs 8? Vet de inte sitt eget bästa?
Herr talman! I samband med de diskussioner som förts om förenklingar och avregleringar har naturligtvis också skolans område varit föremål för prövning. Det har varit angeläget att understryka att det som bör prövas lokalt är sådant som faller inom den kommunala kompetensen. Det som har nationellt intresse — och dit hör läroplanerna och faktiskt också betygssystemet — bör knappast vara föremål för olika tillämpning i olika kommuner. Jag kan nämna att en av de kommuner som det gäller hade ett preliminärt förslag till någon sorts betygsblankett som innebar att man i procentantal skulle gradera hur mycket eleverna hade lärt sig under året, med målsättningen att de skulle ha nått 50 26 i uppförande på hösten för att ha nått 100 90 i uppförande på våren. Det är ett av de uppslag som har diskuterats. Jag tycker inte att man skall experimentera med barn på det sättet.

Herr talman! Det Bengt Göransson sade sist förstärker mitt intryck av att det är ett trångt nålsöga som regeringskansliet skall komma igenom innan man får möjlighet att pröva nya idéer. Censuren över dessa idéers innehåll är stark. Om Bengt Göransson nu inte gillade den betygsblankett som — om jag inte minns fel — Danderyds kommun hade utarbetat, kan det väl inte vara ett argument för att avslå Sollentuna kommuns ansökan, som inte hade tillstymmelse till sådan blankett. Det enda Sollentuna kommun ville var att några årskurser tidigare få tillämpa precis samma betygssystem som vi f.n. har. Men se det ville inte regeringen veta av — det ansågs förmodligen vara, med socialdemokratisk terminologi, ett steg bakåt i utvecklingen. Herr talman! Intrycket förstärks för varje inlägg: Bengt Göransson vill inte ha betyg. Den som gör sig några andra förhoppningar får höra vackra ord från statsrådet, men gärningar får vi nog inte bara vänta på de tre år som Bengt Göranssons debatt om betygssystemet skall pågå, utan för all evärdelig framtid.
Herr talman! Per Unckel tycker att varje inlägg av mig förstärker intrycket hos honom att jag inte vill ha betyg. Jag kan inte göra någonting åt det faktum att han drar den slutsatsen. Låt mig emellertid bara understryka att det väsentliga önskemålet hos mig som skolminister är att barnen i skolan skall lära sig någonting.
Herr talman! I fråga om ambitionen att barnen skall lära sig någonting i skolan har Bengt Göransson en varm frände i mig och i övriga riksdagsledamöter från moderata samlingspartiet. Problemet är, Bengt Göransson — och detta har vi diskuterat vid ett par tillfällen tidigare — är att vi är beredda att föreslå åtgärder i syfte att göra någonting åt den saken, för att förstärka kunskaperna och kvaliteten i skolan. Bengt Göransson nöjer sig med de vackra orden. I vårt senaste replikskifte om en helt annan fråga för några månader sedan avslutade jag debatten med att hänvisa till statsrådets partikamrat Göran Hägg. Han hävdade att Bengt Göransson säger vackra och kloka saker, men har uppenbarligen i gengäld fått lova att inte försöka genomföra dem. Också detta intryck, herr talman, har förstärkts av dagens debatt.
Herr talman! Jag hoppas att Per Unckel vid tillfälle tar chansen att läsa årets budgetproposition, i vilken han kommer att finna att åtskilligt föreslås för att fördjupa och förbättra kunskaperna i skolan.
Herr talman! Jag kan inte avhålla mig från att påminna Bengt Göransson om vad Gunnar Hökmark sade för en liten stund sedan, nämligen att vi moderater välkomnar att regeringen nu faktiskt säger sig vilja kontrollera vad barnen i skolan kan men att vi inte förstår varför detta inte kan göras med hjälp av det konventionella sättet, som betyg i skolan alltid har utgjort.
Radio Stockholm har inställt sändningar på invandrarspråk, enligt uppgift efter påtryckningar från Riksradion. Detta har lett till en kraftigt försämrad programservice för de stora invandrargrupper som finns i Stockholmsregionen. Är regeringen beredd att ta initiativ till att förhindra att intressemotsättningar mellan radiobolagen går ut över invandrarnas behov?

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om regeringen är beredd att ta initiativ för att förhindra att intressemotsättningar mellan radiobolagen går ut över invandrarnas behov. Bakgrunden till frågan är att de sändningar på invandrarspråk över Radio Stockholm, som tidigare planerats, inte kommer att äga rum. Sveriges Radio-koncernens programföretag har i uppdrag att tillgodose olika invandrargruppers behov av program inom ramen för de medel som står till företagens förfogande. Avvägningen mellan olika grupper skall göras av företaget på grundval av de allmänna riktlinjer som riksdagsbeslut och radioavtal anger. Frågor som rör den löpande planeringen är en angelägenhet för programföretagen. Större frågor om principer, ambitionsnivåer och användningen av de olika kanalerna kan när det gäller t.ex. invandrarprogrammen övervägas i samband med förberedelserna för ett nytt radioavtal.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är att Radio Stockholm planerat att sända invandrarprogram i Fönstret i P 3, vilket då ogillades av Riksradion, eftersom de skulle kollidera med andra invandrarprogram. Det skulle alltså bli för många invandrarprogram samtidigt i etern, och det föranledde påstötningar från Riksradion, vilket på sina håll i Radio Stockholm t.o.m. har kallats påtryckningar. Följden blev i alla händelser att planerna på att sända invandrarprogrammen i fråga skrinlades. Jag skall inte försöka göra någon bedömning av vilket av radiobolagen som i det här fallet hade rätt eller fel. Jag kan bara konstatera att det faktum att man inte kunde komma överens medförde en försämring av den service som tidigare var planerad för invandrargrupperna. Det hela gick alltså på ett beklagligt sätt ut över invandrarna. Detta är olyckligt därför att det gäller inte bara en programplaneringsfråga utan också en invandrarpolitisk fråga. Radioprogrammen på invandrarspråk är ju ett viktigt invandrarpolitiskt instrument, så till vida att de hjälper invandrarna att hålla sig informerade, stödjer deras kulturella identitet osv. Nu har statsrådet Göransson lämnat ett utomordentligt formellt svar till mig. Han går över huvud taget inte in på sakfrågan utan redovisar i stället den beslutsordning som gäller för den här typen av frågor. Den beslutsordningen var jag naturligtvis informerad om redan innan jag fick statsrådet Göranssons svar. Som jag sade gäller det dock en viktig invandrarpolitisk fråga. Även om det är fråga om en detalj, har denna ändå en viss principiell räckvidd. Vad man då undrar är om man verkligen skall uppfatta läget så att statsmakterna, bara därför att beslutanderätten ligger inom Sveriges Radiokoncernen, är helt förhindrade att reagera eller ens framföra någon åsikt. Det gäller ju inte på andra områden där beslutsrätten ligger utanför regering och riksdag. I fall där kommuner, landsting eller enskilda företag har beslutsrätten, har det visat sig fullt möjligt för regeringen att framföra synpunkter på hur denna rätt utnyttjas och t.o.m. med hjälp av förhandlingar eller på annat sätt försöka påverka de beslut som fattas. Men när det gäller Sveriges Radio skall det tydligen råda en fullständig tystnad och handlingsförlamning. Jag har svårt att förstå detta. Borde inte ett ansvarigt statsråd kunna uttrycka en åsikt om handläggningen i ett sådant här fall, ja, kanske t.o.m. försöka påverka radioledningen att lösa frågan på ett sätt som inte går ut över invandrarna?
Herr talman!

Har man två radioföretag, vilket vi har, kan det uppstå kollisioner och konflikter. Skulle jag i det stycket dra en slutsats, vore det att enda sättet att undanröja sådana konfliktorsaker är att skapa ett särskilt invandrarradioföretag. Men om man skulle finna att detta vore den enda lösningen, finge man ta upp den saken i samband med en diskussion om ett nytt radioavtal. Så långt ansåg jag inte att det fanns anledning att gå i dagens debatt, utan har valt att hänvisa till att den aktuella frågan rimligen borde lösas mellan de två radioföretagen.
Herr talman! Nej, jag förväntade mig inte heller när jag ställde frågan att jag skulle få mig serverat ett nytt förslag till organisation av Sveriges Radio-koncernen. Så långt tänkte jag mig inte att det skulle gå just med anledning av detta fall. Men kanske hade jag väntat mig en något tydligare markering av vikten av att radioföretagen försöker lösa denna typ av programkonflikter på ett sådant sätt att det inte direkt går ut över vissa grupper, i detta fall invandrargrupperna. Det skulle då bli en markering från statsmakternas sida av hur relationerna mellan radiobolagen bör gestalta sig, så att inte tredje man blir lidande av de svårigheter att kommunicera och att komma överens som tydligen ibland finns mellan dessa. Jag tyckte mig skymta något av en sådan markering i statsrådets senaste anförande, men det var i så fall i mycket modesta ordalag.
Herr talman! Om det är detta som Pär Granstedt önskar, skall jag gärna tillmötesgå honom. Jag tycker att Sveriges Radio och dess dotterbolag skall så organisera sitt samarbete att lyssnarna tycker att det är roligt att lyssna på radio.
Herr talman! Det var ett utomordentligt glädjande uttalande av statsrådet Göransson, som jag tror att vi alla kommer att ta till våra hjärtan. Låt oss hoppas att vi efter denna policymarkering från statsrådet kommer att få ett alldeles strålande utbud från alla Sveriges Radios kanaler och att även invandrargrupperna får sina behov av radiosändningar på sina språk tillgodosedda.

Lars Hjertén har frågat mig om regeringen har planer på att föreslå en bibliotekslag, som bl.a. innehåller ett förbud mot biblioteksavgifter. Frågan om bibliotekslag har under senare år vid återkommande tillfällen behandlats av riksdagen. En lagstiftning på folkbiblioteksområdet har därvid alltid avvisats. I samband med remissbehandlingen av folkbiblioteksutredningens slutbetänkande Folkbibliotek i Sverige har tanken väckts att införa en lag med bl.a. en föreskrift om att kommunal biblioteksservice helt eller delvis skall tillhandahållas utan avgift för den enskilde. Denna fråga hör nära samman med de förslag som folkbiblioteksutredningen och 1982 års bokutredning har lagt fram och som f.n. bereds inom regeringskansliet. En särskild proposition om litteratur och folkbibliotek kommer inom kort att föreläggas riksdagen.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Svaret var egentligen en hänvisning till en kommande proposition. En kommun har i dag rätt att själv bestämma över vilka avgifter den skall ta ut för de tjänster den gör kommuninvånarna. Det gäller inte bara elektricitet, vatten och avlopp, sophämtning osv. utan också hur mycket det skall kosta att vara med i den kommunala musikskolan. Avgifterna varierar en hel del. När det gäller musikskolan finns det kommuner som för individuell instrumentalundervisning tar ut flera hundra kronor per termin medan andra kommuner inte tar ut någon avgift alls. Det finns ingenting som tyder på att flera elever deltar i musikundervisningen där den är gratis än där det kostar några hundralappar. Köerna är lika stora i den ena kommunen som i den andra. Genom att ta ut avgifter kan emellertid en kommun låta flera barn och ungdomar få delta i undervisningen — man får ekonomiska möjligheter att anställa fler lärare, varvid det blir fler undervisningstimmar. Ungefär samma synpunkter kan läggas på frågan om bibliotek och biblioteksavgifter. Att socialdemokrater i ledande ställning nu gör gemensam sak med kommunisterna och förordar en bibliotekslag som vill förbjuda biblioteksavgifter tycker jag är illavarslande. Det är inte fler förbud, fler lagar och förordningar som behövs utan precis tvärtom. Vi behöver i stället avreglera kommunernas verksamhet. Annars kan det lätt gå på biblioteksområdet som det redan har gjort inom den sociala sektorn. Socialtjänstlagens formuleringar om kommunens skyldigheter har medfört att domstolar nu kan bestämma hur stora socialbidrag som skall utbetalas i de enskilda kommunerna. Det vore mycket olyckligt om något liknande skulle inträffa inom kultursektorn. Om något område bör vara fritt från krångel och byråkrati är det kultursektorn. Därför känner jag mig faktiskt oroad över att statsrådet inte svarade på min fråga.
Herr talman! Jag hoppas att Lars Hjertén trots allt har förståelse för att jag i dag hänvisar till att regeringen i en proposition som rör litteraturoch biblioteksfrågor kommer att behandla även avgiftsfrågan. Jag kan då i varje fall försäkra Lars Hjertén att de synpunkter han här i dag har framfört också kommer att vägas in vid den beredning som sker i regeringskansliet. Vi kommer att resonera också kring de synpunkterna.
Herr talman! I svaret fanns en passus där det hette att man kan diskutera om bibliotekens service i kommunerna skall tillhandahållas helt eller delvis utan avgift. Det tycker jag är en intressant fråga — vad är biblioteksavgifter egentligen? Är det när biblioteken tar ut en viss avgift på lån av mikrofilm? Det har blivit mycket populärt bland släktforskare att via sitt bibliotek skicka efter mikrofilm från närmaste arkiv. Portokostnaden för en enda film är i dag 16 kr., och med personalkostnader blir det väl drygt 20 kr. för varje sådant lån. Är avgifter på interurbanlån, alltså lån som förmedlas via kommunbiblioteken, att betraktas som biblioteksavgift? Jag hörde häromdagen att ett interurbanlån i genomsnitt kostar 80 kr. Det beror på att portot på böcker i dag är så högt. Många bibliotek tar också ut en straffavgift på lånen om låntagaren inte håller tiden. Är det att betrakta som biblioteksavgift?
Herr talman! Lars Hjertén har mycket förtjänstfullt lämnat ett antal exempel på sådant som vi kommer att diskutera i den kommande propositionen.

Herr talman! Ivar Franzén har den 17 januari 1985 överlämnat en interpellation till mig om ytterligare en vindkraftsanläggning vid Näsudden på Gotland. Jag har kommit överens med Ivar Franzén om att interpellationen besvaras den 21 februari 1985, eftersom regeringen dagen före — den 20 februari — avser att till riksdagen överlämna en energipolitisk proposition i vilken åtgärder på vindkraftsområdet behandlas.

Herr talman! Knut Wachtmeister har frågat mig om jag vill medverka till att tjänstebrevsrätten inte utnyttjas på sätt som skett vid domänverket med tanke på den fria konkurrens som bör råda. Den 27 maj 1983 besvarade jag en fråga ställd av Wiggo Komstedt med samma innebörd. Jag upplyste då om att tjänstebrevsrätten för affärsverken inte innebär någon subventionering av taxesättningen utan är ett annat sätt att mäta och fastställa posttaxorna och att domänverket betalar för tjänstebrevsrätten. Eftersom det inte förelåg någon snedvridning av konkurrensen, deklarerade jag att det inte fanns några planer vare sig hos mig eller hos regeringen på att förändra systemet med tjänstebrevsrätt vid affärsverken. Några nya eller ändrade förhållanden har inte inträffat som föranleder ändring av rutinerna för tjänstebrevsrätt vid affärsverken.

Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Frågan föranleddes av att jag i min hand fick en reklambroschyr — mycket vackert utformad f.ö. — angående julgranar från en domänverket tillhörig plantskola i Skåne. Broschyren sändes ut som gruppkorsband till hushållen. Det stod särskilt angivet att det var fråga om en tjänsteförsändelse. Det är glädjande att domänverket uppenbarligen inte tjänar pengar på att använda sig av tjänstebrevsrätten. I varje fall är informationen bristfällig, annars skulle inte människor ha kommit till mig och sagt att de tycker att domänverket får förmåner på andras bekostnad. Ekonomiskt sett är det här naturligtvis ingen stor fråga, men det finns i tiden näraliggande frågor där konkurrensfördelar för statliga företag har avslöjats. Svenska Vakt, som är ett dotterbolag till statliga ABAB, har anmälts till NO för att med hjälp av skattebetalarnas pengar dumpa marknaden. NO gav de klagande småföretagen rätt — genom ABAB:s monopol på statliga bevakningsuppgifter har höga avgifter kunnat tas ut, pengar som sedan kunnat användas för att täcka dotterbolagens orimligt låga anbud på den del av marknaden där fri konkurrens råder. Näringsfrihetsombudsmannen är också inkopplad på televerket — om nu lustigheten tillåts — därför att verket påstås sälja miniräknare och annat utan att ta ut moms. För att återgå till domänverket, så förvaltar verket 20 90 av Sveriges skogar. Sedan 1968 har man också till uppgift att bedriva affärsverksamhet i anslutning till den förvaltade marken. Huvuddelen av affärsverksamheten bedrivs i ett särskilt bolag med ett antal dotteroch dotterdotterbolag. Med anledning av tråkiga händelser i domänverket för två år sedan diskuterades då alla de problem som rör att skilja på myndighetsfunktionen och affärsverksamheten. Kritiken blev så stark att regeringen tillsatte en kommitté för att se över ledningen av de statliga förvaltningsmyndigheterna. Sven Moberg blev ordförande för den kommittén. I en frågedebatt här i kammaren den 10 maj 1983 ville inte statsrådet Roine Carlsson svara på frågan om den kommittén även skulle få i uppdrag att se över konkurrensneutraliteten i den statliga företagsamheten.

Fru talman! Kerstin Ekman har frågat mig följande med anledning av att kort med utrikesdepartementets namn skickats med recensionsexemplar av en bok som författats av en UD-tjänsteman: En tjänsteman anställd vid utrikesdepartementet har utanför sin verksamhet vid departementet författat en bok som nyligen publicerats. I de exemplar som författaren genom sitt förlag sänt till sina vänner och andra närstående har bifogats en hälsning på ett s.k. komplimentkort från utrikesdepartementet. Förlaget har därvid bifogat komplimentkort som blivit över eller som förlaget kommit över på annat sätt till några av de exemplar som förlaget självt sänt ut. Från utrikesdepartementets sida finns därmed inget ytterligare att tillägga.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag har i min hand den aktuella boken och det kort som var medsänt med texten ”With the compliments of the Royal Ministry for Foreign Affairs”. Det finns inget tvivel om att mottagarna måste få uppfattningen att det är en av svenska regeringen initierad och godkänd bok, särskilt som det på baksidan står var författaren är anställd, med förutvarande anställningar. Det svar som jag har fått från utrikesministern tycker jag inte är tillfredsställande. Det reses en rad frågor. Först och främst kan man fundera över att det är möjligt att skicka med den här typen av kort när man skickar en bok till sina vänner. Jag tycker att man i så fall skulle ha ett kort med sitt eget namn och hälsningar, inte utrikesdepartementets. Men den stora olyckan är att boken gått ut i s.k. recensionsexemplar med detta kort bifogat, och kanske på annat sätt också. Även om jag nu tycker att det här är en oerhört diskutabel bok och även om jag är mycket upprörd över de starkt anti-israeliska synpunkter som förs fram där, tycker jag naturligtvis att Ingemar Karlsson skall ha rätt att föra fram sina åsikter. Det är dock av stort intresse att få klarlagt vilken frihet en UD-anställd har, när det publiceras material som på något sätt kan uppfattas som om det är en officiell ståndpunkt. Det är därför sådana här olyckshändelser över huvud taget inte får ske. Det är en mycket grannlaga uppgift att vara författare och ge ut böcker när man är anställd på UD. Det är också av intresse att få svar på frågan om boken på något sätt är granskad av UD. Det har framkommit uppgifter i andra sammanhang och getts uttryck för att praxis är att det finns en viss kontakt före publicering. Om så är fallet, är det än allvarligare. Det kan rimligen inte vara på det viset att en sådan här upprörande partisk bok är godkänd och betraktas som innehållande vår officiella ståndpunkt. I slutet på sitt svar säger utrikesministern: ”Från utrikesdepartementets sida finns därmed inget ytterligare att tillägga.” Det kan man väl i alla fall inte mena? Följdfrågorna blir då naturligtvis följande. Vad gör man nu för att för det första undvika sådana här misstag? Vad gör man för det andra för att rätta till den olycka som skett? Ett antal människor måste ha fått uppfattningen att detta är vår officiella ståndpunkt när det gäller Mellanösternfrågorna. Då är det mycket allvarligt, som jag ser på det. Vi har ju alltid förhoppningen att det vi säger i den här kammaren kommer till allas kännedom, men vi kan inte vara säkra på det, så på något sätt måste man rätta till misstaget.
Fru talman! Det är sant att jag sade att det inte finns något ytterligare att tillägga från utrikesdepartementets sida. Men efter Kerstin Ekmans avslutande fråga finns det verkligen något att tillägga. Tanken att utrikesdepartementet skulle, som Kerstin Ekman säger, initiera och godkänna böcker, är det lika bra att avfärda mycket klart och bestämt. Det är inte utrikesdepartementets uppgift att hålla reda på vad dess tjänstemän utövar för litterär verksamhet på sin fritid. Jag trodde den saken var självklar. Att det sedan har blivit på det sättet att ett kort med UD:s namn har kommit att bifogas några recensionsexemplar får självfallet inte tolkas så att UD står bakom eller bestrider de åsikter som finns i boken. Vi skickar ut mängder av informationsmaterial i världen, och då har vi verkligen användning av detta kort. Det är då alltid författaren som är ansvarig för de ståndpunkter som uttrycks.
Fru talman! Jag hoppas att utrikesministern är enig med mig om att den Torsdagen den frihet vi anser att alla tjänstemän skall ha att framföra sina egna åsikter också 31 januari 1985 medför ett ansvar. Det är ju detta frågan gäller i det här fallet — man har inte levt upp till detta ansvar.

straffi USA

Fru talman! Kerstin Ekman har frågat mig vad jag avser göra för att bistå svenske medborgaren Per Herngren inför prövningen av hans fortsatta straff i USA. Låt mig först nämna att det är en mycket viktig uppgift för utrikesförvaltningen att bistå svenskar som råkar i besvärligheter när de befinner sig utomlands. Ett hundratal svenskar häktas eller omhändertas på annat sätt av myndigheter i andra länder varje år. F.n. sitter ca 45 svenska medborgare i häkte eller fängelse i utomnordiska länder. Jag följer genom veckovisa rapporter noga dessa ärenden. Enligt en särskild lag är svenska medborgare som berövas sin frihet utomlands berättigade att få ekonomiskt bistånd i den utsträckning som behövs för att de skall beredas ett tillfredsställande rättsskydd. Per Herngrens fall är ovanligt. Tillsammans med andra fredsdemonstranter gjorde han sig skyldig till lagöverträdelser i USA för vilka han dömdes till åtta års fängelsestraff, varav tre år ovillkorligt och fem år villkorligt samt 2 900 dollar i skadestånd. Han har förklarat att han av lojalitet mot sina kamrater önskar i den rättsliga prövningen företrädas av ett för gruppen gemensamt ombud som har gruppens förtroende. Han önskar således inte något bistånd från utrikesförvaltningens sida för rättsligt biträde i själva rättegångsförfarandet. Däremot behöver han bistånd i ett annat avseende, och här har han begärt vår hjälp. På grund av att han är utlänning måste han enligt amerikansk praxis avtjäna sitt straff i sluten anstalt. Hans kamrater får däremot vistas i en öppen anstalt. En brottmålsadvokat har därför inkopplats genom generalkonsulatets i New York försorg. Denne skall nu gentemot de amerikanska myndigheterna driva frågan om att snarast få Per Herngren överflyttad till en öppen anstalt. Advokaten skall även biträda Per Herngren inför en s.k. Parole Board, där frågan om tidpunkt för hans frigivning skall prövas. Detta kommer troligen att ske om någon månad. 19 bistå viss svensk medborgare som undergår fängelsestraffi USA Vi avvaktar nu i första hand prövningen av dessa frågor. Därefter får bedömas om ytterligare insatser kan göras.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det är bra att det nu genom utrikesdepartementet har förekommit kontakter med Per Herngren. Även om utrikesdepartementet, som framgår avstatsrådets svar, har fått uppgifterna att Per Herngren inte vill ha den hjälp som man kanske tycker att han borde kunna acceptera, måste han vara beroende av stöd på annat sätt. Det anmärkningsvärda är att det dröjde mycket länge innan utrikesdepartementet över huvud taget agerade — det är i alla fall den uppfattning som vi har fått. Enligt de planer som fanns skulle fallet redan i december ha tagits upp till prövning i en s.k. Parole Commission. Efter vad jag förstår hade utrikesdepartementet då inte tagit några initiativ. Om fallet hade kommit upp vid det tillfället, hade alltså Per Herngren varit utan hjälp. Det är naturligtvis viktigt att det finns en kontinuerlig kontakt mellan generalkonsulatet i New York och Per Herngren när det gäller den rent mänskliga sidan, så att han inte känner sig helt utlämnad. Det måste vara klart att varje svensk medborgare skall få stöd från svenska myndigheter i sådana här fall. Jag hoppas att den, som vi har uppfattat det, litet senfärdiga behandlingen av Per Herngren nu är bruten och att utrikesdepartementet bistår honom.
Fru talman! Jag kan försäkra Kerstin Ekman att vi arbetar efter de riktlinjer som hon här har förordat. Att Per Herngren inte omedelbart fick rättsligt biträde genom svensk försorg hänger samman med att han försvarade den gärning som han begick enligt principen att man måste lyda Gud mer än människor. Det var en princip som inte höll inför den världsliga domstolen. Det förekommer att svenska medborgare avstår från att utnyttja det rättsliga bistånd som vi är beredda att ge dem. Per Herngren har fått allt bistånd som han har begärt, men inget har påtvingats honom. Vi ägnar honom också omsorg under hans fängelsevistelse.
Fru talman! Jag är glad över att det låter som om Per Herngren nu skulle få den hjälp och det stöd som han behöver. Men jag vill ändå ha klarlagt om utrikesministern anser att utrikesdepartementet handlade så snabbt som man borde ha gjort, när det blev känt att Per Herngren verkligen var i behov av assistans. Svenska folket undrar om hjälpen dröjde för länge.

Fru talman! Jan-Erik Wikström har frågat mig vilka principer som gäller Om principerna för för beslut om betalning med biståndsmedel av skulder från utvecklingsländer — använ. dningen av till svenska företag. biståndsmedel Sture Korpås har riktat följande frågor till mig: Är utrikesministern beredd att inför riksdagen redogöra för handläggningen av frågan rörande användningen av medelsramen för Vietnam, att därvid informera om huruvida detta i fortsättningen skall ses som en normal användning av svenskt bistånd och att klargöra huruvida svenska företag och exportkreditnämnden nu kan räkna med denna lösning och inte behöver värdera motpartens kreditvärdighet? Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Beträffande de frågor som ställts rörande skuldavskrivningen till Vietnam vill jag säga följande. En tjänsteman från UD redovisade ärendet i en föredragning inför utrikesutskottet den 27 mars 1984, dvs. innan regeringen fattade sitt beslut den 12 april samma år. I SIDA:s egen verksamhetsberättelse för 1983/84, som Jan-Erik Wikström och Sture Korpås i sin egenskap av styrelseledamöter kan antas känna till, redovisades skuldregleringen, och i den budgetproposition som regeringen lade fram nu i januari återkom samma information.

Fru talman! När jag började i riksdagen fick man lära sig att man skulle tacka statsråd för ett svar. För första gången avser jag att bryta mot denna praxis. Det jag nu har fått, herr utrikesminister, är nämligen inte ett svar på den fråga jag har ställt, utan det är en ren krigsförklaring. Vad är det som motiverar ett så exceptionellt oförskämt svar som det utrikesministern ger? Det har skrivits mycket i tidningarna om den här saken. Landets statsminister säger att han inte har varit medveten om det beslut som diskuterats. Jag ställer mot den bakgrunden en hövligt formulerad fråga. Jag ber att få läsa upp den i dess helhet: ”Enligt uppgifter i dagspressen har regeringen beslutat att med biståndsmedel betala 70 milj.kr. i skulder som Vietnams regering haft till svenska företag. Dessförinnan har tydligen SIDA avböjt att medverka till ett sådant beslut. Mot bakgrund av detta vill jag fråga utrikesministern: Vad är det i den frågan, herr utrikesminister, som föranleder det svar jag fått? Går det inte att svara på frågan om vilka principer som skall gälla? Finns det inte något förnuft kvar i utrikesdepartementets ledning? Skall man inte 21 kunna svara på en hövligt formulerad fråga? Utrikesministern menar tydligen att om man sitter i SIDA:s styrelse och inte har informerats, så får man inte ställa en fråga i riksdagen om detta. Men när landets statsminister, som står bakom beslutet, inte känner till det, är det då så märkvärdigt att jag inte är informerad? Också utrikesutskottets ordförande, Stig Alemyr, har enligt tidningsuppgifter sagt att han inte har känt till detta. Det finns ett allmänt intryck av att man har hemlighållit ärendet. I stället för att kritisera utrikesministern ställer jag en rak och hövligt formulerad fråga. Och så får jag detta svar! Vad är det för mening med ett sådant här svar, herr Bodström? Kan man inte få diskutera sakfrågan. Eller har ni fullständigt tappat huvudet på UD?

Fru talman! Graden av hövlighet i det svar som jag lämnade och i den replik som Jan-Erik Wikström gav här kan lämpligen bedömas av dem som tar del av kammarens protokoll i sinom tid. Jag har inskränkt mig till att återge fakta. Om detta uppfattas som ohövligt, vittnar det om en alldeles särskild syn på hur man skall bedöma faktiska förhållanden. Det budgetår vi talar om är budgetåret 1983/84. Det var således 1983 som riksdagen godkände regeringens proposition, där det i departementschefens uttalande heter: Jag vill understryka att de fordringar som det här är fråga om i första hand bör återvinnas genom överenskommelse med gäldenärsländerna. Det kan eventuellt ske genom att landramsmedel indirekt utnyttjas. — Detta har utrikesutskottet inte invänt emot. När man våren 1984 i utskottet lämnat en redogörelse för biståndet till Vietnam har man såväl talat om vad som förekommit under det innevarande budgetåret som redovisat vad regeringen föreslagit för det följande budgetåret. Slutligen vill jag säga att om en uppgift finns återgiven i verksamhetsberättelsen för SIDA, av vars styrelse både Sture Korpås och Jan-Erik Wikström är ledamöter, är det väl inte att beteckna som alltför oförskämt om någon förutsätter att uppgiften är känd av samma styrelses ledamöter.

Fru talman! Poängen med att ställa en fråga i riksdagen är ju att man skall få svar på den. Min fråga löd: Vilka principer gäller för beslut om betalning med biståndsmedel av skulder från utvecklingsländer till svenska företag? Det är frågan, Lennart Bodström. Ett svar, där det sägs att jag är medlem av SIDA:s styrelse, är ganska ointressant. Det är första gången som man har tillämpat den här metoden, och detta har man hemlighållit så till den milda grad att landets statsminister, vars intresse för Vietnam torde vara allmänt omvittnat, inte har varit underkunnig om det hela. I stället för att gå in på sakfrågan kommer utrikesministern med ett svar, där han påpekar att Sture Korpås och jag tillhör SIDA:s styrelse. Vad har det med saken att göra? Det är ju i en debatt inför offentligheten som man skall redovisa vilka principer som tillämpas. Skall det gå till så här i fortsättningen? Skall man använda landramarna och biståndsmedlen på det här sättet? Varför sade SIDA nej? Det var inte SIDA:s styrelse, för där föredrogs inte ärendet, utan SIDA:s verksledning. Jo, man gjorde det därför att man använde biståndsmedlen på ett annat sätt än tidigare. När SIDA säger nej och regeringen sedan säger ja, måste ju principfrågan aktualiseras: Hur skall vi ha det på det här området? Då räcker det inte med att man kommer med undanflykter — som utrikesministern gör — utan då kvarstår principfrågan. Jag kan naturligtvis, fru talman, framställa min fråga på nytt. Jag hoppas att det då finns någon på UD som kan hjälpa utrikesministern att läsa frågan och att formulera ett svar på denna.

Fru talman! Regeringens beslut 1984 byggde på den budget som riksdagen hade godkänt 1983. Jag anser att beslutet är förenligt med författningen. Jag kommer givetvis att även i konstitutionsutskottet hävda den meningen. Att detta sedan omnämndes vid en ny föredragning våren 1984, då frågan om det följande budgetårets anslag till Vietnam behandlades, tycker jag inte är någonting märkvärdigt. Det är ofta så, att man anger bakgrunden till den fråga som sedan skall belysas.

Fru talman! Nu, i sitt tredje inlägg, börjar utrikesministern komma i närheten av den fråga som jag ställt. Jag har en minut på mig att ge synpunker. Jag skall inte begagna den tiden för att i detalj gå in på dessa saker. Jag har bara en enkel fråga: Varför följde inte utrikesministern det förslag som SIDA framlade?

Det var endast en administrativ omväg som SIDA föreslog — inte en ändring i beslutet.
Fru talman! Uppenbarligen har utrikesministern synpunkter med anledning av den fråga som jag ställde. Varför framgick då inte det av utrikesministerns svar på min fråga?

Fru talman! Framställningen om att få utnyttja biståndsmedel för att avskriva den här krediten kom från Vietnam. Om det var en björntjänst eller inte är en fråga som Vietnams regering måste förutsättas ha väl så stor kompetens som Sture Korpås att avgöra. Det kan komma mer av detta slag. Jag vill vill citera folkpartiets motion till årets riksmöte, där det heter: 25 ”Under de närmaste åren kan en ökad andel av vårt bistånd komma att utgå till betalningsbalansstöd till länder som vidtar program för att ta sig ur skuldkrisen. När det gäller de fattigaste länderna bör Sverige medverka till väsentliga uppmjukningar av villkoren vid skuldomförhandlingar. Det finns anledning att pröva om Sverige skall medverka till skuldavskrivningar till de fattigaste länderna.” I detta motionsyrkande instämmer folkpartiet således i vad regeringen har föreslagit i propositionen. Ett av de största problemen för de fattigaste länderna är att det rullar skulder framför dem som, även om länderna har så hög betalningsmoral som Sture Korpås kräver av dem, hindrar dem från nödvändig import av reservdelar, bränsle och annat som de behöver.
Fru talman! Det bästa som utrikesministern har sagt i dag var när han citerade folkpartiets motion. Men lägg märke till att vi redovisar principerna för vårt handlande i förväg. Vi försöker inte hemlighålla någonting. Vi försöker därtill föra debatten i kammaren på ett hövligt och anständigt sätt, och vi avser att göra det även i fortsättningen.

Fru talman! Bertil Jonasson har frågat mig om jag vill medverka till att statliga myndigheter inte i massmedia utan urskillning för ut uppgifter som ger en ofullständig bild av de verkliga förhållandena och därmed skadar en hel näring. Frågan avser myndigheters information om halten kvicksilver i fisk. Sedan 1960-talet har den ansvariga myndigheten — i dag är det statens livsmedelsverk — utfärdat förbud mot saluhållande av fisk från de sjöar och vattendrag där fisken konstateras ha en kvicksilverhalt på 1 mg/kg eller mer. Namnen på dessa s.k. svartlistade vattenområden publiceras kontinuerligt. När publicering sker av de förbjudna vattenområdena uppkommer i regel viss diskussion i massmedia. Likaså tas dessa frågor upp i samband med att nya vetenskapliga rapporter publiceras, eftersom allmänheten har ett berättigat intresse av att få del av denna information. Livsmedelsverket utfärdar också råd för konsumtion av fisk. Av dessa framgår klart vilka fisksorter som kan ätas ofta och beträffande vilka sorter en viss försiktighet bör iakttas. Livsmedelsverkets allmänna råd för konsumtion av fisk och beslut om svartlistning av vissa vattenområden är motiverade från hälsosynpunkt. De publiceras i verkets författningssamling. Självklart ligger det i myndigheternas ansvar att den information man för ut är korrekt. Jag utgår ifrån att så också varit fallet i det sammanhang som avses med frågan.

Fru talman! Jag vill först tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. Anledningen till frågan är att livsmedelsverket och naturvårdsverket i pressen urskillningslöst har lämnat uppgifter beträffande kvicksilver i fisk och därmed skrämt människor för att äta fisk från insjöar. Yrkesfiskarna har därigenom drabbats av försäljningssvårigheter, trots att de har kunnat leverera fullt godkänd fisk. Jag vill först ha sagt, för att oklarhet inte skall råda, att varken insjöfiskarna, dvs. yrkesfiskarna, eller jag anser att fisk som innehåller för höga halter av kvicksilver skall saluföras. Det skulle vara fel, och jag tror inte heller att så har skett. I de sjöar där avsalufisk fångas genomför livsmedelsverket ständiga kontroller. Svartlistning av sådana sjöar sker när kvicksilverhalten uppgår till 0,9 mg/kg. De högsta uppmätta värdena i sjöar där yrkesmässigt fiske bedrivs är enligt senaste uppgifter följande: Mälaren 0,3 mg kg, norra Vänern — speciellt Kattfjorden utanför Skoghall — 0,65 mg kg. Det finns enligt vad jag vet inga i Sverige gjorda undersökningar av vilken inverkan kvicksilver i fisk har på människan. De undersökningar som livsmedelsverket hänvisar till är utförda bl.a. i Irak och Nya Zeeland, och de avser inte kvicksilver från fisk. De värden som redovisas ligger upp till tio gånger högre än det svenska gränsvärdet. Jordbruksministern utgår från att den information som har lämnats är korrekt. Det är väl bra att man varnar för användning av otjänlig vara, och vad jordbruksministern har sagt i sitt svar låter också riktigt och naturligt. Men det borde enligt min uppfattning vara självklart att livsmedelsverket och naturvårdsverket gör relevanta undersökningar innan man skrämmer upp människor på det sätt som här har skett. Man borde förklara för människorna hur det verkligen förhåller sig med fisk från olika sjöar, och man borde skilja mellan fullgod och otjänlig fisk. Det är det som jag har velat peka på i min fråga. felaktigt? Anser jordbruksministern att det är riktigt att man, på det sätt som har skett, går fram utan urskillning och skadar yrkesmännens intressen?
Fru talman! Livsmedelsverket har att ge råd baserade på det bedömningsunderlag som föreligger i form av gjorda undersökningar. Jag har ändå uppfattat Bertil Jonasson så, att han inte vill påstå att livsmedelsverket i det här sammanhanget har lämnat icke korrekta upplysningar. Myndigheterna har självfallet ett ansvar för att den information som de lämnar utformas på ett riktigt sätt, och naturligtvis bör risker för missförstånd undvikas. Men den information som medborgarna får genom pressen kan ibland ge ett missvisande intryck. Det är mycket svårt för myndigheterna att korrigera pressens uppgifter när dessa — som jag förstår att Bertil Jonasson tycker har skett — skapar olägenheter. Vi kan inte bestämma hur pressen skall följa upp den information som livsmedelsverket i de här sammanhangen har lämnat. Naturligtvis kan livsmedelsverket inte heller åta sig att lämna information om var fisken är fångad. Livsmedelsverket kan redovisa att vissa vattendrag är svartlistade och av vilka skäl de blivit det, men sedan måste det ankomma på fiskarna och fiskförsäljarna själva att informera om var fisken är fångad. För att ge möjlighet att reda ut eventuella missförstånd och att diskutera dessa frågor, så att man kan komma fram till en så långt möjligt bra hantering av dem, avser livsmedelsverket att snarast kalla till ett sammanträde med fiskarorganisationerna, varvid verket skall klargöra hur det arbetar med dessa frågor. Jag tror att det kan bli ett värdefullt sammanträde.
Fru talman! Det är riktigt, som jordbruksministern säger, att jag inte har påstått att det har lämnats felaktiga uppgifter. Men man har ändå i pressen urskillningslöst fört fram vissa uppgifter, utan att upplysa om den andra sidan av saken, och detta har åstadkommit skada och medfört att yrkesfiskare har fått svårigheter att försälja sin fisk. Jag beskyller inte någon för att på något sätt ha gjort detta avsiktligt, men det är en uraktlåtenhet som är besvärande — särskilt för yrkesfiskarna. Man åstadkommer skada genom att man håller fram den ena sidan av saken — jag har inte därmed sagt att det är något fel på det man säger — medan man glömmer bort den andra. Därför, fru talman, hälsar jag med alldeles speciell tacksamhet att det nu; bl.a. genom denna fråga, har kommit till stånd ett resonemang om saken. Därigenom kanske det hela inte behöver upprepas. Jag tackar jordbruksministern för svaret.

Fru talman! Gullan Lindblad har frågat mig om jag vill verka för att ett brobygge vid Skasås i Värmland kommer till stånd. Bakgrunden till frågan är Svenska Varvs beslut att förbereda en nedläggning av Uddevallavarvet. Ett brobygge vid Skasås skulle enligt frågeställaren kunna innebära sysselsättning både för Uddevallavarvet och för Värmland. Regeringens program för att skapa ny sysselsättning i Uddevallaregionen presenterades i förra veckan. Regeringens åtgärder beräknas totalt till ca 1 miljard kronor och innefattar bl.a. 100 milj.kr. till ett nytt investmentbolag och centrala och regionala utvecklingsinsatser för 40 milj.kr. Vidare satsar regeringen ca 120 milj.kr. på arbetsmarknadspolitiska åtgärder i form av bl.a. utbildning, arbetsförmedling, beredskapsarbeten, bidrag för arbetsresor och dubbel bosättning samt åtgärder för arbetshandikappade. Väginvesteringar kommer att göras för ca 500 milj.kr., och ett turistprojekt i Tanum kommer att igångsättas för ca 70 milj.kr. Vidare placeras Uddevalla, Lysekil och Munkedal temporärt in i stödområdet. Samtidigt som regeringen presenterade dessa åtgärder offentliggjorde Volvo sina planer på att etablera en personvagnsproduktion i Uddevalla. Denna beräknas fullt utbyggd ge sysselsättning åt drygt 1 000 personer. Ett brobygge vid Skasås är mot den bakgrunden f.n. inte aktuellt.

Fru talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret, även om det inte var så särskilt positivt. Jag kan konstatera att det har runnit en hel del vatten under broarna sedan jag ställde min fråga. Den redogörelse som jag nu har fått av arbetsmarknadsministern har jag alldeles själv kunnat läsa mig till i regeringens åtgärdsprogram i vad gäller en ny framtid för Uddevallaregionen. Anledningen till frågan var bl.a. att regeringen under hösten begärde in en sammanställning rörande olika s.k. Uddevallaprojekt, bl.a. från vägförvaltningen i Värmlands län i vad gällde alternativ produktion vid varvet. Den här åtgärden åstadkom förstås en del förhoppningar i mitt län, inte minst i Arvika kommun, som skulle ha välkomnat ett broprojekt vid Skasås. Det råder inget tvivel om att det är ett angeläget byggprojekt, eftersom den gamla bron inte alls är lämplig för dagens hårda trafik. Mitt län, Värmlands län, har näst Norrbotten landets största arbetslöshet med 5,6 76 öppen arbetslöshet. Jag ifrågasätter inte i och för sig satsningen i Uddevallaregionen, men arbetslösheten där kan på intet sätt jämföras med arbetslösheten i Värmlands län, som har skakats av den ena krisen efter den andra. Människor vid ett par stora arbetsplatser där, Deje och Björneborg, går i dag omkring och bävar inför framtiden. Jag har stor förståelse för att landshövdingarna i Bergslagslänen har funderat över när det kommer liknande satsningar till de hårt utsatta länen där, och jag vet att de fackliga organisationerna i exempelvis Örebro län har frågat: När får vi en miljardsatsning till Bergslagsregionen? Skasåsbron är en sak. Jag har dess värre konstaterat att två vägbyggen i vårt län, inlagda i flerårsplanen med beräknad byggstart 1985 — väg 235, Värnäs-Ljusnästorp och väg 240, Fösked-Acksjöviken — och till en beräknad kostnad av 24 miljoner, också har strukits ur budgeten. Det smyger sig då lätt in en liten undran: Det är väl inte så att den planerade förbättringen av E 6-an skyfflar undan alla redan tidigare planerade projekt, oavsett andra läns större behov av arbetstillfällen? När det gäller brobygget vid Skasås säger arbetsmarknadsministern nu att den frågan inte längre är aktuell. Jag kan förstå prioriteringen i och för sig. Det är ju bättre med riktiga jobb än med beredskapsarbeten, även om jag sätter ett stort frågetecken för att Volvo skall ha en statlig satsning. Men jag vill ändå slutligen ställa frågan, fru arbetsmarknadsminister: Kan vi räkna med att brobygget finns med som ett tänkbart kommande projekt när det gäller planeringen av beredskapsarbeten i Värmlands län?
Fru talman! Frågan gällde om den här vägen var knuten direkt till Uddevallaproblemen, och därför är också svaret utformat på det sättet. Det är riktigt att det har gått lång tid sedan frågan ställdes, vilket i och för sig inte beror bara på mig; jag har varit beredd att svara på frågan innan regeringens Uddevallapaket framlades. Men det är ju så att vi ibland har andra saker att göra, och det drabbar både regeringsledamöter och riksdagsledamöter. Jag vet att situationen i Värmland är besvärlig liksom i många andra delar av Bergslagen. Det har också varit skälet till att regeringen i olika sysselsättningspaket som vi under årens lopp har framlagt har satsat väldigt mycket på Värmland. Värmland har varit ett av de län som i de paketen fått mest pengar. Jag skulle också vilja säga att det totalt har gått stora summor till Bergslagslänen, framför allt på vägsidan. Problemen i de här delarna av landet är inte på något sätt lösta. Vi har viktiga arbetsuppgifter framför oss när det gäller att klara sysselsättningen här — det håller jag med frågeställaren om. Låt mig sedan bara apropå en formulering i Gullan Lindblads inlägg säga att Volvo inte kommer att få några andra villkor än vilket företag som helst som lokaliserar sig till Uddevalla kommer att få — det tror jag är mycket viktigt att göra klart. Gullan Lindblad sade att hon sätter frågetecken för att Volvo skall få speciella statliga stöd. Men Volvo kommer alltså att få bara det statliga stöd som kan utgå även till andra företag.

Fru talman! Visst har regeringen satsat en hel del på Värmland. Det är ju tyvärr så att förbättringarna på arbetsmarknaden i vårt län — där förhållande na från visst håll sägs vara mycket ljusare — till mycket stor del beror på beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning. Volvo får inte några andra villkor än andra företag, säger arbetsmarknadsministern. Men det är ju ändå så att Volvo får en stor skattebefrielse för sina investeringar, och det är ju inte fy skam. Jag vill ändå tolka arbetsmarknadsministerns svar positivt och hyser en viss förhoppning att det brobygge som jag har tagit upp kan aktualiseras i kommande framställningar.

Fru talman! Arne Fransson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att arbetshandikappade skall beredas möjlighet till arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. För att öka handikappades möjligheter att få arbete kan arbetsförmedlingen lämna bl.a. lönebidrag till arbetsgivare. I december månad 1984 hade i det närmaste 38 300 personer anställningar med lönebidrag, en ökning med nästan 1 400 sedan den 30 juni 1984. Arbetsförmedlingarna har således under mindre än ett halvår dels ersatt vakanser som uppstått genom avgångar, dels åstadkommit en ökning med närmare 1400 av antalet anställda med lönebidrag på den ordinarie arbetsmarknaden. Arne Fransson tar särskilt upp antalet platser med introduktionsbidrag och särskilt lönebidrag. Arbetsmarknadsstyrelsen har nyligen gjort en framställning till regeringen om viss utökning av dessa bidrag. Framställningen bereds f.n. inom regeringskansliet.

Fru talman! När riksdagen våren 1984 fattade beslut om introduktionsbidrag och särskilt lönebidrag för arbetsplacering av handikappade begränsades antalet platser med olika bidrag. Sålunda får introduktionsbidrag lämnas för 2 000 platser å 960 timmar, och särskilt lönebidrag får lämnas med 90 och 50 90 för 800 resp. 1 400 platser. Arbetsmarknadsstyrelsen har fördelat denna kvot till länsarbetsnämnderna, som i sin tur har gjort en fördelning till resp. distriktsarbetsnämnd.Intresset för att ta emot dessa handikappade ute på den ordinarie arbetsmarknaden har varit tillfredsställande, och kvoten har på många håll fyllts. Detta kommer att leda till att planerade insatser för arbetshandikappade sökande inte kan genomföras utan får skjutas på framtiden på grund av att tillgänglig kvot således redan är utnyttjad. När riksdagen behandlade propositionen år 1984 förutsattes att regeringen skulle återkomma med förslag, om medelsbrist skulle uppstå till följd av att utslussningen av anställda från Samhällsfö till arbete på den ordinarie arbetsmarknaden retag till andra arbetsgivare med anlitande av det särskilda lönebidraget skulle bli framgångsrik. Det måste vara tillfredsställande för de handikappade, om de genom samhällets medverkan kan erhålla ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. Därför har introduktionsbidraget och det särskilda lönebidraget en viktig funktion att fylla. Fru talman! Jag får tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Jag är medveten om att arbetsmarknadsstyrelsen har gjort en framställan till regeringen om en viss utökning när det gäller dessa bidrag. Bakgrunden till min fråga är den information som jag har erhållit lokalt. Man är bekymrad över att kvoten är fylld, så att man inte kan placera arbetshandikappade på den ordinarie arbetsmarknaden. Jag hoppas att regeringen behandlar framställningen positivt. Min följdfråga till arbetsmarknadsministern blir: När räknar arbetsmarknadsministern med att regeringen skall ta ställning till AMS hemställan? Som jag har poängterat tidigare brådskar det, och det skulle vara olyckligt om det blev ett vakuum när det gäller arbetsförmedlingarnas möjligheter att placera handikappade på den ordinarie arbetsmarknaden.
Fru talman! Jag kan inte ge något exakt svar på frågan. Vi fick ju framställningen från arbetsmarknadsstyrelsen i förra veckan, men från vår sida finns det inget intresse av att dra ut på tiden när det gäller behandlingen av frågan.
Fru talman! Jag är medveten om att arbetsmarknadsministern kanske inte kan ange ett exakt datum. Vad som är viktigt och vad jag vill betona är att det fortlöpande måste finnas möjligheter för arbetsförmedlingarna att placera arbetshandikappade på den ordinarie arbetsmarknaden. Jag tror att det är oerhört betydelsefullt att man inte under någon tidsperiod saknar den här möjligheten. Det skulle vara olyckligt, inte minst för de arbetshandikappade, att behöva vänta. Därför hoppas jag, som sagt, att regeringen fattar ett så snabbt beslut som möjligt i denna fråga.
Fru talman! Utöver de bidrag som vi nu har diskuterat och vilkas antal är begränsat finns faktiskt andra möjligheter att placera arbetshandikappade på den ordinarie arbetsmarknaden. Jag tänker på det vanliga allmänna lönebidraget, som utgår med en lönesubvention på 50 96 i två år och därefter 25 Yo i två år med möjlighet till senare förlängning. Dessutom finns bidraget med 90 26 av lönekostnaderna till de allmännyttiga organisationerna. Det är således inte bara genom introduktionsstödet och det särskilda lönebidraget som vi kan placera arbetshandikappade på arbetsmarknaden. Det tycker jag är viktigt att framhålla.

Fru talman! Jag är fullt medveten om de andra möjligheter som också finns. De är naturligtvis betydelsefulla och skall utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt. Men just det speciella introduktionsbidraget har i praktiken visat sig vara ett mycket bra instrument för att få ut arbetshandikappade på den reguljära arbetsmarknaden. Det är naturligtvis avhängigt av att samhället svarar för en större del av de arbetshandikappades kostnader när de får ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. Därför är det givetvis viktigt att alla möjligheter står till buds. Det är ju angeläget för samhället att på olika sätt medverka till att de handikappade får möjligheter till ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden.

Fru talman! Bengt Wittbom har frågat mig om regeringen planerar ytterligare tvångsåtgärder för ungdomar i ungdomslag samt om tvångssystem också kommer att tillämpas för övriga arbetssökande i framtiden? Bengt Wittbom avser med sin fråga regeringens förslag om jobbsökaraktiviteter som ett obligatoriskt inslag i ungdomslagen. I årets budgetproposition konstateras att lagen om ungdomslag var en både nödvändig och riktig åtgärd. Det är självklart att utformningen av en ny arbetsmarknadspolitisk åtgärd kräver vissa justeringar innan den kan fungera fulländat. Det har visat sig att ungdomarnas kunskaper om arbetsmarknaden och om hur man söker arbete är bristfälliga. Det har också visat sig att förmedlingens aktiva arbete med ungdomarna måste förstärkas. För att komma till rätta med dessa förhållanden har regeringen valt att förstärka ungdomslagen genom ett obligatoriskt utbildningsinslag i ungdomslagen — jobbsökaraktiviteter — som innebär att ungdomarna lär sig hur arbetsmarknaden fungerar och hur man söker jobb. Samtidigt föreslås att förmedlingen skall tillföras särskilda resurser för att klara detta på ett bra sätt. Åtgärderna syftar till att stimulera ungdomarna att söka arbete. Det är en målsättning som borde intressera även Bengt Wittbom. Jag vill samtidigt erinra Bengt Wittbom om att arbete i ungdomslag och nu också jobbsökaraktivitet är ett alternativ till att passivt uppbära kontant ersättning. Det är dessa aktiva insatser som Bengt Wittbom kallar för tvångsåtgärder! Regeringen kommer även i fortsättningen att noga följa utvecklingen av ungdomslagen och föreslå de förändringar av lagen som är ändamålsenliga. Som svar på Bengt Wittboms andra fråga vill jag bara informera om att den metodik som skall utnyttjas i jobbklubbarna, sedan flera år används i arbetsmarknadspolitiken med mycket positiva resultat.

Torsdagen den Fru talman! Jag får tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. 31 januari 1985 Men det jag framför allt vill tacka för är det nästan oförbehållsamma erkännandet i budgetpropositionen om att ungdomslagen till rätt stor del är misslyckad. Inrättandet av tvångsjobbklubbarna visar ju att även regeringen domslag inser att ungdomslagen inte fungerar för stora grupper ungdomar. Sedan kan man — och det kan jag förstå — av rena prestigeskäl inte öppet dra rätta slutsatser och ändra inriktningen av lagen. I stället kommer man dragande med ännu mera tvång i en för svensk arbetsmarknad unik storebrorslösning. Arbetsmarknadsministern lägger inte alls samma betydelse i orden som vi är vana vid, vad jag förstår av svaret. Arbetsmarknadsministern säger att åtgärderna syftar till att stimulera ungdomarna att söka jobb. Jag skulle vilja säga att det är att tvinga ungdomar att lära sig att söka arbete på det sätt som regeringen och socialdemokratin anser vara det riktiga. Arbetsmarknadsministern säger också att det här är ett alternativ till passiv kontantersättning. Nej, det är inget alternativ. Det är den enda möjligheten, för det finns i dag inget sätt att själv klara sin situation på arbetsmarknaden och få stöd. Det sätter arbetsmarknadsministern själv stopp för i budgetpropositionen, när hon tar undan möjligheten för ungdomar under tjugo år att få KAS. Visst skall arbetslösa ungdomar söka jobb. Det skall alla arbetslösa göra, annars får de inget. Men är det alldeles självklart att det är storebror staten som skall bestämma var och hur? Vad är det som motiverar att regeringen hotar ungdomar med att sköter de sig inte på det sätt som regeringen föreskriver att de skall göra, får de inte del av det trygghetssystem som borde gälla för alla i samhället? Är det rimligt att en mängd ungdomar, som före ungdomslagens tillkomst faktiskt klarade sitt arbetsmarknadsinträde relativt snabbt och på ett bra sätt men som nu i och med att de har tvingats in i ungdomslagen har fått förlängda tider utanför den reguljära arbetsmarknaden, utsätts för tvångslagstiftning för att de skall sköta sig som regeringen vill att de skall sköta sig? Vore det inte bra mycket bättre om de slapp komma dit och fick möjlighet att klara sitt arbetsmarknadsinträde på samma korta tid som de gjorde innan ungdomslagen fanns? Jag tycker att det är dags för arbetsmarknadsministern att erkänna att det ursprungliga syftet med ungdomslagen var att frisera arbetslöshetssiffrorna inför valet i höst. Det är därför man tar in ungdomarna i ungdomslagen så fort de sticker näsan utanför gymnasieskolans dörr, och det är när man blir bekymrad över att se resultatet av sina åtgärder som man nu mer eller mindre desperat försöker tvinga ungdomarna.

Fru talman! Det finns de som tror att det är bara den öppna arbetslösheten som kan tvinga folk på knä, till att ta vilka arbeten som helst. Jag skulle vilja 34 påstå att vi i Sverige tidigare har varit ganska befriade från de tankegångarna. Jag blir faktiskt rädd när jag nu lyssnar till det som Bengt Wittbom säger. Konsekvensen av hans resonemang är att vi skall gå tillbaka till den gamla modellen att ge kontant stöd till ungdomar. Tiotusentals ungdomar skulle få pengar på fickan från samhället men inte något annat stöd. Vi vet att det var en förfärande dålig situation som rådde tidigare. Tack och lov var en majoritet här i riksdagen ense om att systemet att erbjuda ungdomarna pengar men inget jobb var ett dåligt system. Även Bengt Wittbom och hans parti hade den inställningen för drygt ett år sedan. Det är djupt beklagligt att man har ändrat sig på den punkten.

Fru talman! Det är ofta politiskt effektfullt att spela indignerad, men då skall man se till att det finns någon saklig grund för indignationen. Arbetsmarknadsministern vet mycket väl vilka de värderingar var som förde de fyra partierna samman när vi tog beslutet om ungdomslag. Arbetsmarknadsminstern vet att det i dag är ungefär 10 000 ungdomar för mycket i ungdomslagen i jämförelse med vad vi då var överens om. Vi har diskuterat resultaten och utvärderingen av ungdomslagen tidigare i kammaren och behöver inte ta upp det igen. Men utvärderingen visade precis det jag nyss nämnde. Vad jag vill komma åt är det förhållandet att ungdomar som tidigare klarade sin arbetsmarknadsintroduktion snabbare, nu utsätts för tvångsåtgärder från regeringens sida när regeringen märker att ungdomarna inte sköter sig riktigt så som regeringen vill och trodde att de skulle göra. Man ville ju att ungdomarna skulle komma in på arbetsmarknaden ännu snabbare. Det är detta vi reagerar emot, och vi tycker att regeringen börjar tillämpa farliga principer i arbetsmarknadspolitiken. Man kan verkligen fråga sig vilka som skall sköta aktiviteterna i dessa jobbsökarklubbar. Jag ser framför mig hur ombudsmännen inom ABF och SSU sträcker på sig riktigt ordentligt. Nu får de plötsligt tillgång till dessa ungdomsgrupper som sviker dem när de kallar dem till frivilliga samlingar, för det är alldeles säkert ABF som kommer att sköta om studiecirklarna i jobbsökeri. Eftersom vi inte får några klara besked när det gäller framtida ytterligare lagstiftning kring ungdomslagen, kanske det ligger någonting i de uppgifter som säger att det skall nog bli både styrelser och annat i dessa ungdomslag så småningom. Det är säkert fler än jag som misstänker att detta skall bli SSU:s nya tummelplats, där man kan hitta de ungdomar man inte hittar i den frivilliga verksamheten.

Fru talman! Ibland tryter argumenten och då får man försöka hitta på någonting som är totalt gripet ur luften. Jag förstår inte var Bengt Wittbom fått dessa resonemang ifrån. De finns i varje fall inte i min föreställningsvärld. Jobbsökarklubbarna skall skötas av arbetsförmedlingen. Vi har haft sådan verksamhet på en del ställen tidigare, och vi vet att det fungerat utmärkt. Jag tycker det är bra om ungdomar är med i SSU och andra ungdomsorganisationer. Jag tycker det är bra om också ungdomar deltar i studiecirklar och annat. Men det har inte ett dyft med ungdomslagen och jobbsökarklubbarna att göra. Fru talman! Jag har bara en fråga till arbetsmarknadsministern som jag vill ha svar på: De jobbsökaraktiviteter som hittills bedrivits i form av jobbsökarklubbar, har de haft samma tvångsregler knutna till verksamheten? Har de personer som varit med stått under hotet att förlora sin arbetslöshetsersättning om de inte är med? Är det inte så, arbetsmarknadsministern, att detta är en frivillig verksamhet? Och genom att den är frivillig skall den väl också fungera på de enskilda människornas villkor? Vi har inte invänt mot en sådan verksamhet när det gäller att stimulera ungdomarna— tvärtom — men vi hävdar att den skall bygga på frivillighetens grund. Jag kommer tillbaka till samma sak: Det är en väldig skillnad mellan att söka stimulera ungdomarna till att söka arbete på frivillighetens grund och att tvinga dem. Det är nämligen tvång om man antingen måste acceptera exakt de former som staten föreskriver eller, om man inte gör detta, ställas utanför trygghetssystemet. Och det är faktiskt det som kommer att inträffa.
Fru talman! De jobbsökarklubbar som vi har haft på andra håll har varit litet annorlunda konstruerade än de som det är tanken att vi skall ha när det gäller ungdomslagen. Det har gällt en verksamhet på heltid, där den första veckan varit obligatorisk, men resten frivillig. När det gäller ungdomar i ungdomslagen är det ju fråga om ett komplement av mycket mindre omfattning. Sedan skulle jag vilja säga att indignationen över tvång är litet märklig med tanke på att grundreglerna i fråga om ungdomslagen ju egentligen inte skiljer sig från de regler som gäller för kontantstödets uppbyggnad. Man har rätt till ersättning från arbetslöshetskassa på vissa villkor. Blir man erbjuden ett lämpligt arbete måste man ta det, annars blir man avstängd. Blir man erbjudent.ex. ett beredskapsarbete, som anses lämpligt, måste man ta också det.
Fru talman! Det var ett halvt svar som jag fick. Innebär villkoret om den obligatoriska första veckan i jobbsökarverksamheten, som den nu bedrivs, att den som inte deltar i arbetet den veckan för lång tid framöver förlorat sin rätt till A-kasseersättning eller kontant arbetsmarknadsstöd? Svara på den frågan! När det sedan gäller villkoren i övrigt, att man skall vara aktivt arbetssökande, är det någonting helt annat. Det är en väldig skillnad mellan detta att samhället ställer krav att man skall försöka få jobb, när man är arbetslös, och att samhället skall vara med och bestämma var och när detta skall ske och hur det skall gå till. Av arbetsmarknadsministerns svar att döma kommer den här typen av obligatorium också att gälla för andra grupper. Det står ju i slutharangen. Då vill jag säga: Bevare oss för det överreglerade samhället — även när det gäller de människor som är arbetslösa!

Fru talman! Hans Petersson i Hallstahammar har frågat mig vad regeringen tänker göra för att på längre sikt möta den negativa utvecklingen i Bergslagen, vilka åtgärder regeringen kommer att föreslå för att snabbt minska antalet arbetslösa i länet och om regeringen är beredd att utlokalisera statlig verksamhet till Västmanlands län. I december var drygt 5 900 personer arbetslösa i länet, vilket var 1 600 färre än ett år tidigare. Samtidigt har antalet till arbetsförmedlingen anmälda lediga platser ökat. Inte under någon decembermånad under 1980-talet har fler lediga platser anmälts än i december 1984. Situationen på arbetsmarknaden har således förbättrats. Trots detta finns svåra strukturella problem i Västmanland, liksom i övriga Bergslagen. Omstruktureringen av specialstålsindustrin medför att ett betydande antal arbetstillfällen går förlorade. Men den är nödvändig om branschen skall kunna behålla sin konkurrenskraft och de kvarvarande arbetstillfällena tryggas på längre sikt. Arbetsmarknadssituationen skiljer sig väsentligt mellan olika länsdelar. Läget är svårast i den nordvästra delen och i bruksorter som Hallstahammar och Surahammar. Övriga delar av länet har ett mer differentierat näringsliv. I våras presenterade regeringen den s.k. stålpropositionen. Den innehöll bl.a. 25 milj.kr. för särskilda utvecklingsinsatser i Bergslagen utöver vad länsstyrelserna disponerar för regionala utvecklingsinsatser. Med dessa medel kan lokala projekt understödjas och idéer som finns i regionen tas till vara. Liknande syfte har ett OECD-projekt som för Sveriges del omfattar Fagersta, Skinnskatteberg och Norberg. I detta projekt undersöks hur lokala initiativ att skapa nya arbetstillfällen bäst kan stödjas. Vidare diskuteras med kommunerna möjligheterna att förstärka insatserna för att skapa nya företag och kooperativ. Sådana här åtgärder har redan visat sig leda till lokala kraftsamlingar som ger resultat. Arbetet som utförs i länet, och inte minst i kriskommunerna, sköts på ett utmärkt sätt. Nyföretagandet stimuleras, vilket framför allt på längre sikt kommer att ge ökad sysselsättning. Så kommer också skapandet av Bruksinvest att göra. Specialstålsföretagen som berördes av stålpropositionen har ingått avtal med staten om att tillskjuta 100 milj.kr. till detta bolag för att skapa nya verksamheter i de bruksorter som berörs av omstruktureringen. Vidare medförde beviljade lokaliseringsstöd under föregående budgetår investeringar för drygt 40 milj.kr. i Västmanlands län, vilket gav en nettosysselsättningsökning med 130 personer. Därtill genomför styrelsen för teknisk utveckling och industriverket särskilda insatser för teknikutveckling och teknikspridning för att underlätta förnyelsebehovet hos industrin i Bergslagen. På kort sikt står givetvis, förutom den redan noterade ökade efterfrågan på arbetskraft, åtgärder inom arbetsmarknadspolitikens ram som platsförmedling, arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbeten till förfogande. Hans Peterssons sista fråga, om regeringen är beredd att utlokalisera statlig verksamhet till Västmanlands län, har jag ingen möjlighet att kommentera i dagsläget. I sammanhanget vill jag emellertid erinra om regeringens uppdrag till ett tjugotal myndigheter med huvudkontor i Stockholm eller Solna att tillsammans med statskontoret undersöka möjligheterna att ytterligare decentralisera sin verksamhet. Syftet är att myndigheterna skall föreslå decentraliseringar som innebär att minst 10 20 av årsarbetena vid modermyndigheterna skall kunna flyttas till existerande eller nya statliga organ ute i landet. AMS ingår i detta decentraliseringsprojekt. Inom AMS serviceprogram har ett utvecklingsarbete bedrivits som innebär en successiv omfördelning av resurser från främst central nivå till förmån för arbetet på arbetsförmedlingarna. Detta kommer att märkas genom att förmedlingarna i olika avseenden kan ge en förbättrad service.

Fru talman! Jag får tacka arbetsmarknadsministern för svaret, där hon kommenterar den aktuella situationen och vad som har gjorts med anledning av krisen i Bergslagen och i Västmanland. Jag förstår att hon inte kan lova någonting om statlig utlokalisering, men jag ville passa på att vid frågeställningen kring situationen i länet lyfta fram den frågan och påminna om att nästa gång som det ges en möjlighet till statlig utlokalisering är det faktiskt vår tur i Västmanland. Vi har varit kraftigt missgynnade, om man jämför med många andra län i regionen kring Stockholm, och kanske också i landet i övrigt. Jag noterar svaret i vad gäller den akuta situationen, där arbetsmarknadsministern nämner den i förhållande till 1983 inträffade förbättringen av arbetsmarknadsläget. Detta är ju en följd av den högkonjunktur som vi är inne i nu, men alla vet, också regeringen, att det kommer lågkonjunkturer, och det kommer långsiktiga problem som man måste försöka möta. Jag skall något peka på den utveckling som har varit i Västmanlands län. Den situation som vi diskuterar skall ses mot bakgrund av att befolkningen har minskat varje år sedan 1971. Jag har kollat litet med länsstyrelsens statistik, som visar ett flyttningsnetto på 12 000 personer från detta industrialiserade län. Det beror på att näringslivet under långa tider har dominerats av järnoch stålföretag, och det är ju branscher som har genomgått stora förändringar under de strukturkriser som har varit. Något av en kulmen nåddes för ett par år sedan genom nedläggningen av Bäckegruvan i Skinnskatteberg, då 100 jobb försvann. Spännarhyttan, Europas modernaste masugn, lades ner i Norberg —300 jobb försvann. Nedskärningar kommer vid Fagersta AB — ca 800 jobb. ASSI i Skinnskatteberg — 253 jobb; där är halva driften kvar i ny verksamhet. Hallstahammars AB förlorade 350 jobb. Bara en liten bråkdel av de anställda vart kvar. Bulten, som har stor betydelse för sin kommun, har haft anställningsstopp, naturlig avgång och förtidspensioneringar under många år, vilket har fått ungefär samma effekt på sysselsättningen som om man skulle ha lagt ner ett helt bruk. Mot detta behövs en långsiktig politik, om inte länet skall fortsätta att avtappas, förlora ännu fler människor och arbetstillfällen. Det är sant, som det sägs i svaret, att det finns en viss efterfrågan på arbetskraft i länet. Men det är i huvudsak de ganska högteknologiskt inriktade industrierna — ASEA, Volvo Komponenter och Kanthal — som står för denna efterfrågan, och de söker specialutbildat folk. Dessa tjänster kan i mycket liten utsträckning tillsättas med människor som blir friställda genom att andra företag läggs ner. Enligt länsstyrelsens prognosöversyn 1984 förlorade Västmanlands län 3 700 arbetstillfällen inom industrin mellan 1980 och 1983. De största minskningarna inträffade i Fagerstaregionen och i Hallstahammar och Surahammar. Något har minskningen av arbetstillfällen under 1980-talet kunnat vägas upp genom en ökning av servicesektorerna, men sammanlagt har sysselsättningen minskat med 4 600 personer. Inte i någon kommun ökade sysselsättningen under 1980-1983. Om vi studerar den prognos som länsstyrelsen har ställt samman, och som delvis ligger till grund för min interpellation, finner vi att en fortsatt minskning kommer att ske fram till 1990, den tid som länsstyrelsens prognos omfattar. Mellan 1980 och 1990 — vi är ju halvvägs, med minskningar på många områden — kommer enligt länsstyrelsens bedömningar sysselsättningen i industrin att minska med 12,5 20, inom byggnadsverksamheten med 28 Jo och i handeln med 10 96. Små ökningar beräknas för privata tjänster och inom offentlig förvaltning. Detta gör att vi kommer att möta än större problem i Västmanland. När det gäller just frågan om långsiktiga åtgärder får jag inget besked i svaret från arbetsmarknadsministern. Vi borde kunna diskutera en strategi för att möta den allt djupare kapitalistiska kris som kommer att slå igenom i Västmanland och det övriga Bergslagen. Industriverket har tidigare gjort prognoser som säger att flera tiotusentals arbetstillfällen kommer att försvinna. Andra prognoser har redovisats som inte på något sätt motsäger industriverkets. Då räcker det inte — hur vällovligt det än är — att regeringen föreslår en ändrad stödområdesindelning, arbetsmarknadsutbildning och liknande insatser. Dessa åtgärder behövs också — det är helt klart — men de kan inte möta den långsiktiga negativa utveckling som vi måste stå beredda för. Det måste till en mer samhällsstyrd investeringspolitik, som direkt skapar nya arbetstillfällen, som ett alternativ till fortsatt arbetslöshet och avflyttning. Jag skulle vilja att vi diskuterade detta och frågar därför åter arbetsmarknadsministern: Vad har regeringen och arbetsmarknadsministern att föreslå i den vägen? Vilka åtgärder kan på ett mer långsiktigt sätt möta utvecklingen? Hur tänker regeringen ta sig an de allt större problem som av allt att döma kommer? Eller har regeringen andra prognoser, som ger en annan bild av utvecklingen? I så fall vore det intressant att få veta om regeringen gör en mer positiv bedömning av utvecklingen i Bergslagen. Till sist skulle jag vilja säga några ord med anledning av diskussionen om Uddevalla. En sådan har självfallet förekommit i pressen och man och man emellan också i vårt län. Man har med förvåning — naturligtvis positiv sådan — sett att regeringen har varit handlingskraftig och försökt motverka utvecklingen i Uddevalla. Vi hörde i en tidigare debatt arbetsmarknadsministern säga att regeringens satsningar i Uddevallaregionen kostar ungefär 1 miljard. Jag vill inte på något vis medverka till att man ställer den ena regionen mot den andra eller vissa arbetare mot andra — det har vi sett nog av i kamperna mellan kommuner och regioner om arbeten — men det som har fallit på Bergslagen är mycket litet. Genom Bergslagspropositionen har vi fått 25 miljoner att fördela på 22 kommuner, varav 4 i Västmanlands län, och Bruksinvest, som i bästa fall kan fyllas upp till 100 miljoner. Det är mycket litet i jämförelse med den satsning som nu görs i Uddevalla. Vi skulle vilja ha en Uddevallasatsning också i Bergslagen, arbetsmarknadsministern.

Fru talman! Den diskussion som Hans Petersson i Hallstahammar har tagit upp berör samtliga Bergslagslän. Det finns skäl att fundera över Bergslagens framtid. Det finns problematiska inslag i den utveckling som vi kan förutse, men det finns samtidigt hoppfulla tecken. Framför allt är det väsentligt att man inser problemens verkliga natur och vilka medel som står oss till buds för att trygga en bra och dynamisk utveckling i näringslivet och därigenom också skapa ny sysselsättning. Här är tyvärr Hans Peterssons analys litet bristfällig. Det är betecknande att Hans Petersson ser sysselsättningen i första hand som ett arbetsmarknadspolitiskt problem. Detta synsätt är alldeles för snävt. Arbetsmarknadspolitik är viktig. Men den allmänna ekonomiska politiken, stabiliseringspolitiken, är ännu viktigare. Anna-Greta Leijon och hennes departement har gjort mycket stora insatser för att skapa nya jobb under de senaste åren. Men den finanspolitik, den penningpolitik och den växelkurspolitik som har drivits har haft långt större betydelse när det gällt att skapa jobb. Och nya jobb har vi också fått i mycket stor utsträckning. På knappt tre år har sysselsättningen ökat med 60 000 personer. Den kräftgång för industrins vidkommande som vi hade under de borgerliga åren har stoppats. Vi har fått 35 000 nya industrijobb. Den här utvecklingen har gynnat Bergslagen i högsta grad. Om den borgerliga politiken hade fått fortsätta skulle tusentals jobb ha slagits ut. Men nu är, som sagt, den kräftgången stoppad. Det är naturligtvis riktigt att det finns problem på många håll, men i princip har utslagningen upphört. I stället har många nya jobb kommit till. Hur många jobb som har kommit till just i Bergslagsregionen har jag inte någon exakt siffra på, men det rör sig i varje fall om tusentals jobb. Det gäller alla företag, såväl stora som medelstora och små. De stora företagen — om jag håller mig till mitt eget län, Kopparbergs län — som SSAB i Domnarvet och ASEA i Ludvika, har nu en stabil situation och nyanställer folk. Äntligen kan ungdomar få en chans att börja där. Men vad ASEA saknar — och det är väl också fallet i Västerås, som Hans Petersson nämnde — är kvalificerade tekniker. Enbart i Ludvika skulle man omedelbart kunna anställa ytterligare 60 civilingenjörer. Vid ett besök för ett par veckor sedan frågade jag en av divisionscheferna: Hur många jobb på golvet drar en civilingenjör med sig? Tio stycken, sade han. Det är möjligt att siffran är för hög, men var och en förstår vilken potential som finns här. Liknande exempel finns också inom andra branscher, t.ex. Morgårdshammars bruk. När jag gick i gymnasiet i Ludvika i slutet av 40-talet tillhörde jag den första generation ur arbetarklassen som fick långtidsutbildning. Jag hade då flera kamrater som jobbade på ASEA. För att kunna ta del av den mycket kvalificerade internutbildning som ASEA hade fick de slava med studier på kvällar och nätter och under veckoslut vid sidan av sitt arbete. Det nästan groteska är att vi nu, efter 25 år av s.k. progressiv utbildningspolitik, är tillbaka där vi började. Vid ASEA i Ludvika har man sedan ett år tillbaka börjat med samma typ av utbildning som man hade på 40-talet. Det är ett strålande monument över svensk utbildningspolitik! Vi socialdemokrater har stor anledning till eftertanke på det här området. De reformer som måste till får inte begränsa sig till enbart den högre utbildningen utan måste gå långt ner i vårt skolväsende. Jag är dess värre rädd för att vpk inte har ett dugg att yvas över på detta område. För ett par månader sedan var jag litet längre upp i länet och besökte ett litet företag som heter Orsa Kätting med drygt hundratalet anställda. Företaget har haft problem och har rekonstruerat sig ett par gånger under senare år. Jag frågade den nye chefen och ägaren om devalveringen haft någon effekt för företaget. Ja, sade han, om inte devalveringen hade genomförts, skulle vi nog inte ha funnits kvar. Man kan inte underlåta att ställa en i sammanhanget relevant fråga: Vilket är då vpk:s alternativ? Om man ser igenom deras motioner under senare år — inte minst de som behandlats i finansutskottet, där både Hans Petersson och jag ingår — finner man i princip två grundkrav: 1. Öka de offentliga utgifterna och anställ fler i offentlig sektor. 2. Höj lönerna. Om vi hade drivit en sådan politik skulle det ha varit förödande för sysselsättningen. Ironiskt nog var det just en politik av det första slaget som de borgerliga drev under sina sex år. Alla myter till trots steg de offentliga utgifterna mycket kraftigt med ungefär 5 96 i volym om året. Den utvecklingen är nu bruten, och de offentliga utgifterna står stilla eller t.o.m. sjunker svagt. Vi vet vart den borgerliga spendersamheten ledde. Den ledde till en mycket kraftig ökning av statsskulden och till mycket stora budgetunderskott. Den ledde oss in i den räntefälla där vi nu sitter med 70 miljarder i räntor på statsskulden, som tynger som en kvarnsten och håller på att dra ned oss i djupet. Den utvecklingen var vi tvungna att bryta. Man får ingen långsiktig positiv effekt på sysselsättningen med den här typen av satsning. Vad vpk:s krav ute i buskarna på höjda löner beträffar så är de ren och skir populism. Men folk är ofta mer klyftiga än vad vi politiker ibland föreställer oss. Är det något samband som är säkerställt, så är det sambandet mellan lönekostnad och marknadsandelar. Reallönerna har trots en tillväxt i den svenska ekonomin legat stilla de båda senaste åren. Men det har varit nödvändigt för att möjliggöra den expansion av industri och sysselsättning som ägt rum. Vi socialdemokrater i Bergslagen förstår att en effektiv stabiliseringspolitik är en absolut grundförutsättning för att klara utveckling, förnyelse och jobb i Bergslagslänen. Men vi skall inte bara sitta på händerna och vänta på regeringen. Vi måste också vara aktiva själva. Arbetarrörelsen i Dalarna har, på fackligt initiativ, satt i gång att utarbeta en utvecklingsplan för Kopparbergs län. Det arbetet är nu i full gång, och jag tror att det kommer att avkasta betydelsefulla uppslag. Jag kan nämna ett som redan kommit fram. I den högskoleregion som vi tillhör — Uppsala, som ju i princip omfattar Bergslagen — bor ungefär 18 960 av Sveriges befolkning. Men vi har bara 6 70 av den tekniska och naturvetenskapliga utbildning som finns; det är då framför allt naturvetenskaplig utbildning som finns i Uppsala. Bergslagen, denna gamla industribygd, är alltså eftersatt just när det gäller teknisk utbildning. Det får också våra mer högteknologiska industrier verkligen känna på. Därför har vi rest kravet på att få en ny, modern teknisk högskola till Bergslagen. Det är genom en effektiv ekonomisk politik och genom framtidssatsningar som sysselsättningen långsiktigt kan räddas i Bergslagen. Efter tre år av socialdemokratisk politik börjar nu framtidstron att återvända till Bergslagslänen.
Fru talman! Det var ett något oväntat inhopp av Bo Södersten, som vill diskutera finanspolitik och kritisera mig för en bristfällig analys. Jag hade naturligtvis kunnat göra en analys av finanspolitikens betydelse för den utveckling som lett fram till den situation som i dag råder i Bergslagen. Då hade jag kunnat ställa min fråga till finansministern och diskuterat med honom. Det blir emellertid tillfälle till det om någon vecka, när vi har finansdebatt här i kammaren. Jag har riktat min interpellation till arbetsmarknadsministern för att få diskutera de vardagsnära och mer konkreta aktuella frågorna. När det gäller Bo Söderstens beröm för den egna socialdemokratiska politiken får man väl säga att med undantag av de effekter som högkonjunkturen ute i världen just nu för med sig, dvs. en liten förbättring av arbetsmarknadsläget, som ju är konjunkturellt betingad och där den stora och strukturella arbetslösheten ändå kvarstår när vi går in i nästa lågkonjunktur, så har inte mycket vunnits. Vi kommer att få ytterligt svårt att föra någon effektiv politik för att möta lågkonjunkturen. Jag är säker på att det inte går att upprepa politiken från vare sig 1940 och 1950-talet eller 1960-talet. Jag tror att man får försöka analysera verkligheten och vad som ligger bakom de aktuella siffrorna, som är marginellt bättre. När det gäller vpk:s politik i övrigt — att öka de offentliga utgifterna och att höja lönerna — vill jag framhålla att vi ser en utökning av den offentliga sektorn, en utveckling av denna, som en väg ut ur krisen. Vi tror nämligen inte att kapitalismen, genom stöd eller underhåll från statens sida, kan utvecklas så som är nödvändigt för att bryta trenden mera långsiktigt. Kortsiktigt kan man ju nå vissa framgångar. Bo Södersten berömmer sig av en politik som är riktig — en åtstramningspolitik. Jag vill då bara erinra om att man genom den s.k. skatteöverenskommelsen med de borgerliga partierna så att säga dränerade statskassan på 9 miljarder kronor, som måste tas in på annat sätt. De pengarna hade, om man hade gjort motsvarande skattehöjningar på olika områden, kunnat användas just för att skapa jobb i Bergslagen. Den Söderstenska stenen slår alltså verkligen tillbaka. Bo Södersten har således ingen anledning att berömma sig av att nuvarande regering i stort sett fullföljer en borgerlig ekonomisk politik. Jag återkommer till frågan om de konkreta åtgärderna i en diskussion med arbetsmarknadsministern.

Fru talman! Vad Hans Petersson i Hallstahammar och jag är intresserade av är sysselsättningen i Bergslagslänen. Skall man diskutera sysselsättningen i Bergslagen och även i landet i övrigt, måste man ha sinne för relevanta problem. Då kommer man inte ifrån det som är det fullständigt fundamentala, nämligen stabiliseringspolitiken i hela dess vidd, vilken jag tidigare har berört. Det är den politiken som har gett effekter — vi har ju fått uppleva positiva effekter i det sammanhanget. Vi var oerhört illa ute under åren 1981 och 1982 då arbetslösheten rakade i höjden, då vi var på väg in i en situation liknande den engelska — och för den delen också den danska. Det är bekant att när kurvorna stiger på det sättet, när tappen går ur tunnan, växer också arbetslösheten lavinartat. Det är den trenden som vi har vänt. Vi har fått ned arbetslösheten och skapat 50 000-60 000 nya jobb. Det är klart att detta har inneburit påfrestningar. Under 1983 och 1984 hade vi en tillväxt. Vi skapade nya resurser — det rörde sig om ungefär 30 miljarder. Hur använde vi då dessa pengar? Jo, den övervägande delen —-21 miljarder —- fick gå till en sanering av utrikesaffärerna. 6 miljarder har gått till investeringar, till en utbyggnad av industrin. Några få miljarder har gått till den offentliga sektorn, och futtiga 200 miljoner har gått till privat konsumtion. Det är, som sagt, klart att sådant här innebär påfrestningar. Men vi var tvingade till denna typ av saneringspolitik efter de sex borgerliga åren. Hans Petersson kan inte undvika följande fråga. Låt oss säga att vpk var i regeringsställning — vi kan väl komma med litet djärva hypoteser för resonemangets skull — och ni hade de 30 miljarder kronor som jag tidigare talat om. Hur skulle ni då ha använt dem? Om man får tro era dokument, skulle ni ha spenderat kanske hälften av den summan på den offentliga sektorn och resten på privat konsumtion. Vad hade resultatet blivit? Jo, vi skulle då ha tvingats låna — så var fallet under de borgerliga åren — över 20 miljarder kronor från utlandet. Vi hade så att säga sjunkit djupare och djupare ner i det träsk som den alltför stora utlandsskulden utgör. Jag tror, Hans Petersson, att väljarna i Västmanland, i Bergslagen och f. ö. i hela landet gärna skulle vilja ha svar från er i vpk på den typen av frågor. Vi har gett vårt svar genom den faktiska politik som vi har drivit.
Fru talman! Jag förstår att Bo Södersten vill rycka in som arbetsmarknadsministerns stöd för att samtidigt få föra en finansdebatt, och jag för gärna en debatt på två fronter — det gör ingenting. Men vad Bo Södersten glömmer är att regeringen nu för en politik som inte ger en sådan tillväxt av nya arbeten som skulle vara möjlig. Regeringen föredrar i stället att fortsätta en åtstramningspolitik till förmån för vinsterna, itron att exporten skall fortsätta att leda landet ut över nästa högkonjunktur. Men å andra sidan har vi också sett uttalanden från regeringens sida om att man tror att allt är klappat och klart, att man har klarat krisen. En man med den bakgrund som Bo Södersten har borde veta att efter varje högkonjunktur kommer en lågkonjunktur. Vilken politik vill Bo Södersten förorda inför en sådan? Anser han att den svenska kapitalismen kan rida över denna våg utan insatser genom den offentliga sektorn, utan satsning på konkreta nya jobb? När Bo Södersten gör en exposé över vår politik under de senaste åren, gör han det väldigt enkelt för sig. Han glömmer hela tiden de förslag till inkomstförstärkningar för staten som vi haft, där vi måttfullt föreslagit succesiva ökningar av budgetunderskottet i ett visst konkret läge med några miljarder, som skulle satsas direkt på att skapa nya jobb. Enligt min mening är arbetslösheten det absolut dyraste, och löser vi inte problemet med arbetslösheten, löser vi heller aldrig Svea rikes balansproblem och de ekonomiska problemen. Men det kan vi fortsätta att diskutera om.
Fru talman! Jag skall inte förlänga den här debatten. Men låt mig helt kort säga: Det är betecknande att Hans Petersson i Hallstahammar inte vill ge några konkreta svar beträffande hur man skulle ha använt dessa 30 miljarder.

Vi hade inget annat alternativ än att se till att den svenska ekonomin sanerades. Vi har gjort det. Vi har jämvikt nu i utrikeshandeln, vilket vi måste ha — efter de katastrofala borgerliga åren. Vi har ökat sysselsättningen kraftigt, men arbetslösheten är naturligtvis onödigt hög. Ingen regering kunde dock ha fört en mer effektiv politik, och vi har trots allt läget under kontroll. Genom att vi har kommit så långt i saneringsväg har vi nu möjlighet att öka reallönerna och realinkomsterna måttligt. Vi vet att pensionärerna kommer att få en realinkomstförstärkning i år, sannolikt på 2-3 70. Med all säkerhet kommer också, om avtalsrörelsen går bra, de aktiva att få en viss inkomstförbättring. Vi står mycket bättre rustade på alla områden 1985 än 1982. Det går inte att förneka att även om det finns problem så har den socialdemokratiska politiken varit ovanligt framgångsrik, och det har varit till nytta för sysselsättningen i Bergslagen.

Fru talman! Jag har inte begärt ordet för att polemisera mot vare sig statsrådet eller interpellanten. Som det sades nyss från denna talarstol är det dock inte mindre än 22 kommuner som kommer att beröras av de särskilda utvecklingsinsatser som regeringen presenterat i sin stålproposition och som statsrådet hänvisar till i sitt interpellationssvar. De fem kommuner som berörs i mitt län är Hagfors, Munkfors, Storfors, Filipstad och Kristinehamn. När regeringen under förra året presenterade förslagen till särskilda insatser i Bergslagen pekades det på den unika brukstradition som finns i denna region. Jag har uppfattat det så att industridepartementet och arbetsmarknadsdepartementet har en gemensam syn på de orter som har berörts av omstruktureringen, framför allt inom stålbranschen. Den negativa utveckling i vad gäller Bergslagen, som det talas om i interpellationen och även i statsrådets svar, föreligger som jag ser det i ett bälte tvärs över hela landet, från Uppsala i öster till Hagfors i väster. Jag skall avslutningsvis avlägga ett vittnesbörd från en tvådagarskonferens i Karlstad den 11 och 12 januari, där industridepartementet var representerat. Under överläggningen uttrycktes stora förhoppningar och förväntningar på och man var glad över de aviserade satsningarna. Men det framkom också en viss oro, och det är den som jag ville vittna om. Man framhöll från de fem Värmlandskommunerna som var representerade vid konferensen att man var rädd för att en del av de pengar som är avsedda att skapa nya jobb kommer att, som någon uttryckte det, administreras bort. Man har inte bara från de 22 kommuner som berörs utan också från angränsande zoner samlats till rätt stora möten — på upp till ett hundratal personer — där man funderat över på vilket sätt de här statliga medlen skall utnyttjas. Industridepartementet representerades av biträdande industriminister Roine Carlsson, som lyssnade på och för vidare begrundan noterade de synpunkter som kom fram. Jag vill ställa frågan om det är risk för att veckor och månader går utan att vi kommer att få se några konkreta resultat. Pengarna i fråga var avsedda att skapa nya jobb på de hårt prövade orterna i hela det aktuella bältet, och det är väsentligt att de, som framhölls, inte administreras bort utan verkligen kommer till de ändamål som de var avsedda för.